Fru talman! Hemma i Värmland har jag en gammal god vän som jag brukar skoja och raljera litet grand över. Han har nämligen förmågan att bara säga var fjärde mening han tänker, och det blir ibland litet svårt att förstå honom. Jag märker att jag ibland själv hemfaller i den synden när jag kanske blir litet ivrig och tidspressad. Jag vill till stockholmsbon Kenneth Kvist och aktiva och duktiga ledare inom idrotten i Stockholm säga att det inte var min avsikt att tala förnedrande om Stockholm eller Stockholmssyndromet. Vad jag vill säga är att människor i storstadsregioner och människor ute i små kommuner lever under ganska olika förutsättningar. När man beskriver kommunerna som kommuner med tiotals olika bolag som sysslar med avancerade skatteaffärer och skatteplanering känner jag inte igen det. Jag tycker att det är litet jobbigt att den verklighet som gäller i storstadsregioner är den som styr vilka villkor som vi som bor i små kommuner skall arbeta efter. I små kommuner ute på landsbygden tvingas man kanske att driva verksamheter som man inte behöver driva i stora kommuner helt enkelt därför att inte samma kommersiella utbud finns. Det var detta som jag hade i bakhuvudet när jag försökte lyfta fram att vår syn inte alltid är likartad med den som man har i Stockholm. Det var inte meningen att misskreditera.
Fru talman! Jag förstår att Frank Lassen inte avsåg att misskreditera Stockholm. Men jag känner inte igen bilden av de kommunala företagen i bolagsform i Stockholm. Jag tänker på de allmännyttiga bostadsföretagen, lokaltrafiken, osv. som är organiserade inom kommunen eller i landstinget i bolagsform. Jag känner inte igen detta som några konstiga företag med skumraskaffärer. De sköts enligt min mening på ett försvarligt och utomordentligt professionellt sätt. Jag tycker inte alls att de är dåligt skötta. Det tillhör undantagen, och det kanske döljs något i något av dessa företag. Vad vet jag. Men jag tror inte att det förekommer mer än på andra håll i landet. Jag menar att man skall akta sig för att tala om Stockholmssyndrom och utpeka människor, politiker, företag och företeelser för att de råkar vara från den största kommunen och att utpeka dem som särskilt negativa, anstötliga eller speciella på något sätt. Jag har inte mitt ursprung i Stockholm, men jag har bott här så länge att jag börjar känna mig som stockholmare och tycka att det är värt att försvara huvudkommunen i det här landet också.
Fru talman! Det är möjligt att det blev ännu mer förvirrande när jag försökte förklara mig, så jag kanske skall avstå. Men jag menar att man i de motioner och debatter där kommunal bolagsverksamhet attackeras beskrivs ofta en situation som vi i de små kommunerna inte känner igen när det gäller storlek och omfattning på dessa företag. Jag kan bara uttala mig utifrån de erfarenheter som jag har i fråga om mindre kommuner, och utifrån det menar jag att det är en vettig verksamhet som bedrivs. Jag är övertygad om att det gäller generellt för kommunkollektivet. Kenneth Kvist talar naturligtvis utifrån sina erfarenheter från Stockholm. Det var inte min avsikt att misskreditera företag i storkommuner. Jag bara konstaterar att när man misskrediterar kommunala företag ger man exempel i en storleksordning som gör att vi över huvud taget inte känner igen oss.
Fru talman! Vi skall inte diskutera bevekelsegrunderna hos de motionärer eller de reservanter som finns i utskottet. Dessa företrädare från utskottet, en man och en kvinna, råkar komma från Stockholm eller Stockholms län. De uttrycker snarare en borgerligt ideologisk uppfattning i detta sammanhang. Det handlar inte om att de är stockholmare eller har ett särskilt Stockholmsperspektiv, utan de har den meningen att de enda som skall få bedriva företag är privatkapitalister. Sedan skall vi ha en sorts nattväktarstat som upprätthåller ordningen.-.-.

Fru talman! När det gäller bristande insyn, Jerry Martinger, är insynen i de kommunala bolagen i varje fall inte sämre än den är i de privata bolagen. Jag tror att det var Jerry Martinger som sade att man inte vet när de kommunala bolagen träffas. Men det vet man ju ännu mindre när det gäller de privata bolagen. Det är ännu mindre insyn i dem. Jerry Martinger ställde en rad tekniska frågor som han förstår att jag inom ramen för en replik hinner svara på. Men jag vill säga att alla ägare kan ge ägartillskott till sina företag. Det är klart att man kan säga att det skiljer sig en del mellan ett kommunalt bolag och ett privat bolag genom att aktieägarna i ett privat bolag drar ifrån sitt kapital. Men väljarna har alltid möjlighet att se till att om de är missnöjda med det sätt som kommunens pengar används ser de till att välja en ny majoritet i kommunen som använder pengarna på ett annat sätt. Skillnaderna är alltså inte så fasansfullt stora.
Fru talman! Kenneth Kvist säger att det inte finns någon insyn i de privata aktiebolagen. Nej, det tror jag det. Det finns ju en särskild reglering av dem. De är ju privaträttsliga, de är privata. Det är ju inte konstigt att det inte finns någon insyn i dem eller att det inte finns någon insyn i andra privata förhållanden här i världen. Men är det en kommunal verksamhet måste man naturligtvis ställa helt andra krav. Det är en offentligrättslig verksamhet, och då blir det en annan sak. Det vore mycket konstigt om vi skulle gå in och kräva något slags medborgerlig insyn i privata förhållanden. Jag blir rädd när jag hör detta, Kenneth Kvist.
Fru talman! Jerry Martinger, de privata bolagen är inte heller helt utan insyn. Man har rätt att ta del av deras räkenskaper, osv. Det är större insyn i de kommunala bolagen. Men det är klart att kommunerna bör kunna bedriva verksamheter i bolagsform på ett affärsmässigt sätt i vissa sammanhang där det är ändamålsenligt för kommunens verksamhet och för kommuninvånarna och där man inte anser att t.ex. privata entreprenader eller annat klarar av det som kommunen kräver. Då kan bolagsformen vara ett alternativ, och det är något som inte bör förbjudas. Det är tvärtom något som enligt min mening bör stimuleras, så att vi verkligen får en blandekonomi. Det är också något som bör få prövas, t.ex. om man kan vinna i effektivitet genom en mer regional eller interkommunal konkurrens. Det kanske också är utomordentligt gott för samhället. Det är ju ändå inte något som kommer att vara det helt dominerande eller helt typiska, utan det kommer att förekomma inom vissa sektorer och i begränsad omfattning, det är jag helt övertygad om.
Fru talman! Jag har haft förmånen att lyssna på Kenneth Kvist ganska många gånger här i kammaren under de senaste åren. En sak som jag minns, tycker jag, väldigt väl är just hur Kenneth Kvist står i talarstolen och pratar om de skandaler i kommunerna som vi har sett under den här mandatperioden. Han gör då en analys som går ut på att bolagiseringen i kommunerna gör att politikerna har lagt sig till med manér från den privata sfären - beteenden och manér som tidigare inte har varit vanliga bland politiker och kommunpolitiker. Den analysen håller jag med om. Den har jag också fört fram här. Men i dag säger Kenneth Kvist att vi inte skall blanda ihop skandalerna med de kommunala bolagen. Jag undrar om han har ändrat åsikt. Vad beror det på att man inte skall blanda ihop det just i dag, när vi behandlar de kommunala bolagen?
Fru talman! Att det tycks finnas tendenser till vad man skulle kunna kalla en politisk klass som efterliknar överklassen i övrigt i samhället i vissa beteenden, det är sant. En del av detta har att göra med de här pseudo eller helprivatiseringarna inom kommunal verksamhet, och också med bolagsformer. Det är också sant. Men därav kan man inte dra någon slutsats om kommunernas möjlighet att organisera verksamheter också affärsmässigt i bolagsform. Det är, menar jag, fel slutsats. Det är fel slutsats att man kan bygga upp en argumentation om varför man vill förbjuda kommunala bolag, genom en demagogi kring de misshälligheter och oegentligheter som har avslöjats i vissa kommuner. Den helt övervägande delen av företagen är ju normalt skötta av personer som uppträder helt schyst enligt konstens alla regler. Att vissa ballar ur, som det brukar heta nu för tiden, har ingenting med avskaffande av bolagsformen som sådan att göra. Däremot kanske insynen måste förbättras ännu mer.

Fru talman! Även om det nu inte ballar ur i alla lägen tror jag nog att människor ofta upplever att det finns ett stort avstånd till bolagssfären i många kommuner. Det finns ett avstånd till den ledande gruppen som sitter på olika styrelseplatser i olika bolag och driver verksamhet som är relativt onåbar för den övriga befolkningen. Man kan inte aktivt ta del och man har inte någon ordentlig reell insyn. Så jag tycker nog att det har betydelse, även om det inte blir skandal i alla lägen.
Fru talman! Vi har inte så värst olika meningar om det här, Peter Eriksson och jag. Vi kanske inte har det alls. Jag menar att detta hänger samman med vissa företeelser i samhället som man kan se flera orsaker till. Men det finns ju också andra verksamheter inom kommunerna. De allmännyttiga bostadsföretagen t.ex., och lokaltrafiken, har faktiskt i många årtionden drivits i bolagsform och har skötts på ett utomordentligt sätt. Det finns ingen anledning att förbjuda den typen av verksamhet därför att det inom vissa delar av nybolagiseringen, nyprivatismen och den nyliberala ideologin, som breder ut sig också inom arbetarrörelsen, uppträder fenomen som vi har anledning att vara oerhört kritiska till. Det finns ingen anledning att kasta bort hela den här formen av företagsamhet, som har varit, menar jag, till hyresgästernas, till kollektivresenärernas och till andras fromma när det gäller samhällsutvecklingen. Man måste skilja på det ena och det andra när man analyserar det här problemet och inte göra enkla trender till något slags argument för principiella ställningstaganden.

Fru talman! Jag skall beröra två frågor, kommunal näringsverksamhet och kommunala bostadsföretag. Under senare år har det märkts en förändring i kommunernas verksamhet. Flera kommuner har börjat sälja tjänster och varor på marknader som tidigare enbart de privata företagen var verksamma på. Av flera skäl inger detta oro. För det första konkurrerar kommuner och privata företag ofta inte på lika villkor. Kommunerna har konkurrensfördelar, främst beskattningsrätten, som ger en i princip obegränsad tillgång på kapital. För det andra innefattar näringsverksamhet alltid risker. Kommunmedlemmarnas tillgångar kan gå förlorade genom kommunernas företagande. I dag finns ca 2 000 kommunala bolag. Många gånger är konkurrensen mellan dessa bolag och privata bolag osund. Drygt hälften av anmälningarna till Konkurrensverket riktar sig mot kommuner, landsting och statliga organ. Kristdemokraterna menar att dagens kommunallag inte är tillräcklig för att precisera hur långt den kommunala kompetensen sträcker sig. Reglerna på detta område måste skärpas och tydliggöras. Kommunallagen medger inte att kommunerna driver kommersiellt företagande. Den godkänner bara sådan kommunal näringsverksamhet som är allmännyttig och som drivs utan vinstsyfte. För all kommunal verksamhet gäller dessutom att den skall tillgodose ett intresse inom kommunen. Dessa begränsningar gäller också kommunala bolag. Vidare framgår att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Denna princip kallas för självkostnadsprincipen. Många allmännyttiga bostadsföretag, eller kommunala bostadsföretag, anser sig numera ha rätt att ta ut relativt stora vinster, vilket måste strida mot självkostnadsprincipen. Flera kommunala bostadsföretag delar ut vinstmedel till ägarna. Är detta förenligt med kommunallagen och självkostnadsprincipen? Utskottsmajoriteten ger inget klart svar på den frågan. En annan fråga rör möjligheten att överklaga beslut fattade av kommunala bolag. I dag går det inte att överklaga sådana beslut. Den politiska prövning av ägaren, kommunen eller landstinget, som de av fullmäktige valda ombuden vid bolagsstämman kan ge styrelsen direktiv om, är inte alltid tillräcklig. Det finns därför anledning att överväga ett införande av en möjlighet att överklaga beslut fattade av kommunala bolag. Frågorna beträffande de kommunala bostadsföretagen är många och flera principer står mot varandra. Detta är en ohållbar situation. Därför bör en utredning om vilka regler som gäller för de kommunala bostadsföretagen göras.

Fru talman! Mycket kort: Här har vi återigen en beskrivning av en situation som kanske leder till att man drar fel slutsatser. Det är alldeles riktigt att i Alf Svenssons motion beskriver man problemet i form av 2 000 kommunala företag. Det är alltså en överdrift med 33 %. Jag skulle tro att om Michael Stjernström i sin argumentation också tar bort 33 % så kanske vi är rätt överens, utan att jag för den delen stöder honom i reservationen.
Fru talman! Även om man skulle dra bort 33 % av argumentationen, kvarstår tyvärr problemen.
Fru talman! Det är svårt att följa logiken i Michael Stjernströms inlägg. Först skulle man kunna tro att han bekymrar sig om konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala bolag. Sedan vill han införa en möjlighet att överklaga beslut om kommunala bolag, vilket ju skulle kunna blockera mycket av deras verksamhet, deras anbudsgivning och annat under en längre period, och därmed helt slå ut dem från konkurrensen. Jag tror att det är en mycket dålig logik i det ställningstagandet. Det är klart att det kan finnas ett sådant här konkurrensproblem, men å andra sidan har kommunerna inte, som det låter här från borgerligt håll, någon sjö att ösa pengar ur, pengar som man stoppar in i bolagen om de sköts på ett dåligt sätt. Kommunerna är föremål för granskning. De har en revision och en kontroll på sig, och meningen med bolagsformen är att verksamheten skall kunna skötas kommersiellt försvarbart och på ett effektivt sätt, vilket också i de allra flesta fall sker. Därmed konkurrerar man också på villkor som är mycket likartade andra företags.
Fru talman! Min huvudkritik är att det i dag råder en osund konkurrens mellan de kommunala och de privata bolagen. Vad sedan gäller den andra frågan sade jag inte att vi skall införa en möjlighet att överklaga kommunala bolags beslut i styrelsen osv. utan att man kan överväga detta. Det är inte ett förstahandsyrkande, men om man inte kommer till rätta med problemen på annat sätt, skulle man kunna överväga detta. Jag har läst många domar i mål där kommuninvånare försökt överklaga beslut. Jag hittat en dom 1996 "Länsrätten har inte kännedom om någon 'myndighet' i vars uppgift det ingår att pröva sådana beslut." Det finns flera avarter. I det här fallet hade man anordnat bostadsdebatter, gjort inhopp i valdebatter och bedrivit lotteriverksamhet, men det fanns inget sätt för den enskilde medborgaren att få rätt. Enda sättet skulle vara att gå till kommunledningen, men många gånger är de personer som sitter där samma personer som de som styr de kommunala bolagen. Det finns alltså ingen större chans för en enskild medborgare att komma till rätta med det här. Därför skulle den här åtgärden kunna övervägas, men det är alltså inte något huvudyrkande.

Fru talman! I detta betänkande från konstitutionsutskottet behandlas en motion som rör kommuners och landstings möjligheter att bojkotta företag som med sin marknadsföring bryter mot de regler FN och underorganisationer som WHO har satt upp. Det vore önskvärt och mycket angeläget att det öppnades möjligheter för kommuner och landsting att genomföra en angelägen bojkott. FN:s regler är ju antagna av medlemsländerna. Utskottet beskriver i betänkandet en lag som gällde till 1993 och som gav kommuner och landstingskommuner rätt att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika, som det då gällde. Varor och tjänster kunde bojkottas genom solidaritetsaktioner. Det var en befogenhetsutvidgande lag, som tillkom därför att gränserna för den kommunala kompetensen i tidigare gällande rättspraxis ansågs alltför snäva. Jag tycker att det nya begreppet rättsutmärkning, som alltmer vinner gehör, kan tillämpas på företag som uppenbart bryter mot FN:s regler. Fru talman! Jag kommer att uppehålla mig vid en nyligen framlagd rapport, som utförts på uppdrag av en sammanslutning av 27 organisationer, The Interagency Group of Breastfeeding Monitoring, IGBM. 27 viktiga organisationer strider för amning som det naturliga sättet att ge mat åt nyfödda barn. Nestlé delar t.ex. i flera u-länder ut gratis bröstmjölksersättning till sjukhus. Nestlé för ut att bröstmjölksersättning är bättre än modersmjölk. Fru talman! Tyvärr dör varje 1 1⁄2 miljon barn på grund av att de inte ammas. Rapporten presenterades den 8 januari 1997, och den har rubriken Cracking the Code.

Fru talman! Ja, men det gäller just de här reglerna. I rapporten Cracking the Code redovisas en oberoende vetenskaplig studie, genomförd på uppdrag av IGBM för att understryka förekomsten av överträdelser av de internationella reglerna för marknadsföring av bröstmjölksersättningar, WHO-reglerna. I reglerna förbjuds sådan marknadsföring av bröstmjölksersättningar som undergräver amning. Bakgrunden är att man alltsedan WHO-reglerna har antagits av Världshälsoförsamlingen velat övervaka dessas efterlevnad och därför sammanställt rapporter om överträdelser. The Church of England anslöt sig 1991 till bojkotten mot Nestlé på grund av dessa rön. Inför kyrkomötet 1994 genomförde Nestlé en intensiv PR-kampanj, vilket ledde till att kyrkomötet upphävde sitt stöd till bojkotten i avvaktan på en oberoende undersökning, och detta ledde till bildandet av IGBM. Undersökningen genomfördes från april till oktober 1996 i fyra länder: Thailand, Bangladesh, Sydafrika och Polen.

Fru talman! Men varför har man då tagit upp min motion just i detta betänkande? anställda vid 40 sjukvårdsinrättningar. Det var en vetenskaplig undersökning. Nästan hälften av de intervjuade kvinnorna i de fyra länderna hade fått information om att det var bättre med bröstmjölksersättningar än att ge spädbarn optimal näring. Sjukvårdspersonalen hade fått information i strid med WHO-reglerna. Man hade givit ut bröstmjölksersättningar gratis. De fanns bl.a. på sjukhus i Thailand. Hälften av alla sjukhus där hade fått sådana gratisprover. Man hade givit gåvor till sjukvårdspersonal, och det förekom oombedda besök av återförsäljare och företagsrepresentanter. Gratis leveranser av bröstmjölksersättningar konstaterades bl.a. i Thailand. Fru talman! Rapporten visar att det är angeläget att kommuner och landsting skall kunna bojkotta företag som gör så här. Vi vet bl.a. att mjölkersättningar förutsätter att det finns tillgång till varmt och rent vatten för rengöring av nappflaskorna. Även om miljön runt omkring är ren, ökar risken för att en baby skall få en allvarlig magsjukdom vid användning av bröstmjölksersättning. I rena miljöer ökar risken för att bli infekterad med salmonella med fem gånger vid flaskuppfödning i stället för bröstmjölksuppfödning. I fattiga och smutsiga miljöer ökar riskerna för salmonella tiofalt. Fru talman! Inget kan vara mera rent och naturligt än det som naturen själv erbjuder i form av bröstmjölk, som innehåller ett naturligt skydd mot sjukdomar. Jag yrkar härmed bifall till reservation 8 i betänkandet. Jag tycker att det här ingår i min motion, och jag vet därför inte varför jag blev avbruten av fru talmannen.
Även om den kommunala kompetensen är en motivering i motionen, handlar anförandet om andra förhållanden än kopplingen till den kommunala kompetensen.
Jag vill inte ha någon diskussion om detta, Barbro Johansson. Jag vill tydligt markera det. Vi har diskuterat den kommunala kompetensen hela tiden.

Fru talman! Jag vill kort kommentera den kommunala kompetensen och möjligheterna att kommunalt besluta om bojkottaktioner. Även om jag är känd för att försvara den kommunala självstyrelseprincipen och att man skall fatta så många beslut som möjligt lokalt, inser jag ändock, i likhet med utskottsmajoriteten, att frågor av nationell och internationell karaktär bör hanteras av riksdagen. Jag tror att det blir en smått kaotisk situation i kommunerna, om kommunerna skulle få möjligheter att vidta olika bojkottaktioner beroende på hur företag är listade. Man kan komma i konflikt med lagar om inköp. Jag tror att det är bättre att försöka eftersträva en nationell linje. Däremot hade det varit intressant i fråga om den kommunala kompetensen om Miljöpartiet hade ansett att sophanteringen osv. skall hanteras gemensamt mellan kommunerna. Det är en fråga som jag anser inte bör ligga på nationell nivå.

Herr talman! Jag skall börja med att rikta stark kritik mot regeringen. Inom ett område har Sverige nämligen ett särskilt ansvar för att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati stärks och för att etablerade regler och principer efterlevs i praktiken. Det är i de länder som mottar ett betydande svenskt bistånd. Här har Sveriges agerande varit svagt. Bistånd har utbetalats utan några direkta krav på att utvecklingen skall gå i riktning mot demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Även statsmakter som i decennier förtryckt sina folk har kunnat räkna med svenskt bistånd. Vi moderater har alltid hävdat att demokratimålet och respekten för mänskliga rättigheter är av central betydelse i dialogen med de länder som mottar svenskt bistånd. Sverige måste på ett mycket aktivare och tydligare sätt ställa krav och driva på en utveckling mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Vi har därför också i flera år begärt att regeringen årligen i samband med budgetförslaget ger riksdagen en utförlig rapport om situationen och utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i mottagarländerna. En sådan rapport skall utgöra ett solitt underlag för en utförlig debatt inför beslut om svenska biståndsinsatser. Vetskapen om att den svenska riksdagen noggrant följer och värderar utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati skulle vara en viktig signal till mottagarländerna. Tyvärr har regeringen hittills inte uppfyllt våra förväntningar, och sitt löfte, när det gäller att redovisa situationen vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i mottagarländerna. Trots att utrikesutskottet redan i mars 1995 i sitt betänkande om internationellt utvecklingssamarbete uttalade sig positivt om vårt förslag till en sådan redovisning, har den redovisning som därefter skett till riksdagen varit mycket rudimentär. Den har snarast försämrats. Jämfört med den redovisning som infördes under de borgerliga regeringsåren är den minimal. Det finns därför anledning att rikta kritik mot regeringens bristande intresse för hanteringen i detta avseende. Denna vår kritik delas för övrigt också av Riksdagens revisorer. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Herr talman! Ett viktigt led i svensk utrikespolitik är att främja respekten för de grundläggande fri och rättigheterna och att verka för ett starkt skydd av dessa. En huvuduppgift är att få alltfler länder att inse att det är inom ett demokratiskt styrelseskick som medborgarna har de bästa möjligheterna att forma ett samhälle som värnar om rättsstaten och där yttrandefriheten, politisk pluralism och flerpartisystem kan utvecklas. Det handlar bl.a. om att människor runt om i världen skall få rösta på det parti de vill, fritt få säga sin mening, fritt få utöva sin religion, ha rätt till en advokat när de står inför rätta och slippa alla former av övergrepp. Och om detta ändå sker skall de kunna vara säkra på att det åtgärdas. För alltfler människor i alltfler länder håller detta på att bli verklighet, när nu demokratin etablerar sig i världen. I Central och Östeuropa har demokratin gjort enorma framsteg, och även om situationen är bräcklig på många håll har den hårda, brutala diktaturen försvunnit nästan överallt. Mänskliga rättigheter respekteras i mycket större omfattning än tidigare. I Latinamerika, som tidigare plågades av många militärdiktaturer är det enbart Kuba som inte har en folkvald regering. Även där är åtskilliga demokratier bräckliga, och respekten för mänskliga rättigheter är inte tillfredsställande överallt. Fred och försoning i Centralamerika, nu senast i Guatemala, pekar dock i rätt riktning. I Asien är utvecklingen också på rätt väg. Det stora undantaget är de fem sex länderna i det socialistiska blocket från Myanmar i väster till Nordkorea i öster. Här kan man inte se någon demokratisering, och läget för de mänskliga rättigheterna är dåligt. Indonesien är det stora undantaget från regeln att icke-socialistiska länder i denna del av världen är demokratier. Även där saknas tyvärr tecken på en utveckling i demokratisk riktning. I ett bälte från Centralasien, Iran och arabvärlden ner mot Central och Västafrika är demokratin satt på undantag. Situationen för mänskliga rättigheter är inte bättre. I begränsad, men växande, omfattning finns en islamisk fundamentalism som förtrycker oliktroende och kvinnor. Sudan och Iran är upprörande exempel på detta. Det gäller i ett mindre antal av de islamiska länderna. Den afrikanska eller arabiska socialismen, liksom annat sekulärt maktbegär, som t.ex. i Irak och Libyen, är fortfarande en vanligare källa till diktatur och förtryck. Att Sverige kraftigt skall fördöma detta är en självklarhet. I arabvärlden har demokratin svårt att få fotfäste. I syfte att främja mänskliga rättigheter och demokrati, liksom ekonomisk utveckling och miljösamarbete, har EU en Medelhavsstrategi som innebär att alla länder vid Medelhavets södra och östra kust, exklusive Libyen som är under FN-sanktioner, erbjuds s.k. euro-mediterrana avtal. Det är associationsavtal som innebär att dessa Medelhavsländer och EU skall utgöra ett frihandelsområde år 2010. I denna dialog med EU:s samarbetsländer i Medelhavsområdet är det viktigt att frågor om mänskliga rättigheter och demokrati betonas. Den hittillsvarande utvecklingen har visat att respekten för mänskliga rättigheter och utvecklingen mot demokrati inte har kommit så långt som det vore rimligt att kräva, trots ett omfattande ekonomiskt tillflöde via oljeintäkter eller bistånd. Sker inte en demokratisk utveckling och en kraftigt förbättrad respekt för mänskliga rättigheter kommer södra och östra delen av Medelhavsområdet fortsättningsvis att vara en mycket instabil region. Särskilt glädjande är det att demokratin inte bara fått fotfäste utan också spridning i Afrika. Mer än 30 länder i Afrika har haft sina första demokratiska val, och i södra och östra Afrika är demokratier vanligare än diktaturer. Även om situationen är bräcklig har betydande framsteg gjorts jämfört med hur situationen var för bara några år sedan. För att respekten för mänskliga rättigheter skall bli bestående är det viktigt att vi bygger upp strukturer som främjar och kontrollerar att så också sker. Vi moderater har därför föreslagit att Sverige bör betona vikten av att det skapas regionala strukturer för mänskliga rättigheter och demokrati i dialogen med länderna i södra Afrika. Europarådet kan här vara en förebild. Erfarenhet från Europa visar att integrationsarbetet när Europarådet bildades för snart 50 år sedan startade just med mänskliga rättigheter och demokrati. En möjlighet som vi moderater pekat på vore att SADC-samarbetet fick mer fasta strukturer när det gäller att övervaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter och demokrati bland de tolv länder som är medlemmar. Detta skulle kunna vara en naturlig följd av det framväxande parlamentariska samarbete som nu sker inom organisationens ram. Europarådets konventioner och mekanismer skulle kunna tjäna som förebild. En sådan verksamhet skulle kunna finansieras genom EU-biståndet, eftersom det handlar om regional integration där erfarenheterna från det europeiska integrationssamarbetet kan vara intressanta. Detta bör Sverige agera för inom EU. Herr talman! Det internationella regelsystem som syftar till att värna den enskilda människans rätt är relativt väl utbyggt. Det stora problemet i dag är att länder inte ansluter sig till internationella konventioner eller, vilket är vanligare, att förpliktelser inte uppfylls. Det finns en rad ideella organisationer som gör ett viktigt arbete för att övervaka situationen för mänskliga rättigheter och demokrati. Tiden borde nu vara mogen för att också FN:s generalförsamling får en detaljerad rapport om läget beträffande efterlevnaden av de principer som själva organisationen är grundad på. Barnkonventionens uppföljningsmekanism kan tjäna som föredöme, men granskningen bör ske direkt i generalförsamlingen. En sådan årlig rapport borde bli föremål för en ingående och bred debatt mellan alla medlemsländer. Den 10 december 1998, nästa år alltså, är det 50 år sedan den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling. Denna dag kunde vara ett bra tillfälle att för första gången göra en sådan manifestation. Detta har vi föreslagit i reservation nr 2. I detta betänkande behandlas också Taiwans ställning i internationella organisationer. Bertil Persson kommer något senare i debatten att redogöra för moderaternas hållning i denna fråga. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 1 men stöder naturligtvis de övriga moderata reservationerna. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Att debattera mänskliga rättigheter i Sveriges riksdag känns mycket angeläget men också uppfordrande, eftersom vi inte får förtröttas i denna vår diskussion. Att mänskliga rättigheter kränks runt om i världen beror på att det finns rädda makthavare som är rädda att förlora sin maktposition. Det är makthavare som har kontroll över aktörer som i sina befattningar kan kränka människor. Det allvarliga, upprörande och så svåra är att det är människor - män, kvinnor, unga och gamla - som kränks, berövas sin frihet, fysiskt och psykiskt torteras och avrättas. Varför kränks människors mänskliga rättigheter? Jo, för att de är politiskt aktiva inom en opposition som en regim inte accepterar. Det är regimer som oftast inte är demokratier, som i fallet Kina och Burma. I Kina finns inga framträdande och ledande oppositionella kvar i frihet. De sitter antingen i fängelse eller har flyttat utomlands. Det har snart gått åtta år sedan regimen i Kina mötte demonstrationer av människor som krävde demokrati på Himmelska fridens torg med tankar. Wang Dan skulle frisläppas. Det kan ett litet tecken på att Kina är känsligt för omvärldens kritik, men det är inte tillräckligt. Det gäller att fortsätta att högljutt protestera mot Kinas sätt att kränka de mänskliga rättigheterna. Politiskt aktiva, t.o.m. förtroendevalda parlamentariker som i fallet sydöstra Turkiet, sitter fängslade för sina politiska åsikter framförda i tal och skrift. Människor i Turkiet kränks för att de tillhör en folkgrupp - kurderna. De tillåts inte tala sitt eget språk, gå i egen skola eller utöva sin kultur. Så behandlas en etnisk minoritet i ett land som betraktas som demokratiskt och som tillhör Europa. Människor kränks för att de bor i ett område som är ockuperat när de demonstrerar mot denna ockupation, i t.ex. Östra Timor och Västra Sahara. Människor kränks för att de med sin penna skriver skönlitteratur som rädda makthavare finner som ett hot mot sin egen maktposition. Många författare sitter i fängelse, finns bland rapporterade försvunna eller har avrättats. Människor kränks för att deras religiösa uppfattning och utövning upplevs som ett hot. Människor kränks på grund av sin ras. Människor kränks för att de är kvinnor, för att de är handikappade och för att de är barn. Flickorna på barnhemmen i Kina är bara ett exempel. Vad kan vi då göra som riksdagsledamöter? Vi kan påverka vår regering att bilateralt eller i regionala och internationella forum driva olika frågor om de mänskliga rättigheterna. Möjligheten att bedriva detta arbete har naturligtvis stärkts genom att Sverige blivit medlem i FN:s säkerhetsråd och där driver frågor om de mänskliga rättigheterna. Sverige har genom sitt medlemskap i EU sedan två år tillbaka stora möjligheter att där driva kraven på att länder som EU samarbetar med inte skall kränka de mänskliga rättigheterna. Det gäller inte minst de associationsavtal som EU sluter med olika länder. I dessa finns inskrivet att de mänskliga rättigheterna skall respekteras. Det finns också en mekanism i de s.k. associationsråden som innebär att man där kan ta upp frågor om något land som inte följer avtalen och förbättrar situationen för de mänskliga rättigheterna. Genom biståndet har Sverige också en möjlighet att stärka demokratin och folkrörelserna och påverka så att de mänskliga rättigheterna inte längre kränks. Som riksdagsledamöter har vi stora möjligheter att diskutera med andra parlamentariker i olika internationella och regionala sammanhang. Själv har jag erfarenhet av detta från OSSE:s parlamentariska församling. Under mötena såväl 1995 som 1996 har vi direkt med turkiska parlamentariker diskuterat hur de mänskliga rättigheterna bryts och kränks när det gäller kurderna. Vi har också Europarådet och IPU. När jag läser betänkandet är jag i stort sett nöjd. Det är starkt präglat av de motioner som riksdagsledamöter skrivit under den allmänna motionstiden. Det är inte heltäckande - det täcker inte alla kränkningar av situationen för mänskliga rättigheter över hela världen - och det är därför viktigt att vi i vårt arbete också tänker på de länder och regioner som inte berörs i betänkandet. I samband med en radiointervju för två år sedan frågade en reporter mig: Blir du aldrig trött på att arbeta för de mänskliga rättigheterna när ingenting händer? Mitt svar blev att vi aldrig någonsin får förtröttas. Vi får inte ge upp i arbetet med att förbättra de mänskliga rättigheterna. Om vi någon gång skulle känna trötthet får vi ge över stafettpinnen till någon som känner sig litet starkare och litet piggare. Det är nämligen oerhört viktigt att vi, inte minst i våra egna parlament, har tid och känner engagemang att debattera de här frågorna. Ibland tänker jag på alla de människor som kränks - bl.a. de parlamentariker i Turkiet som sitter i fängelse just för att de är parlamentariker. Vi måste känna styrka att fortsätta detta arbete. I betänkandet finns det några områden där vi i Centerpartiet vill gå något längre än utskottsmajoriteten. Det gäller Indonesien, som ockuperar Östra Timor olagligt. I betänkandet skriver utskottsmajoriteten att man anser att en särskild MR-representant kan förena sitt uppdrag med att också vara representant för UNDP. Vi reservanter anser att det vore önskvärt att FN hade en egen representant för mänskliga rättigheter som sysslade enbart med detta. Vi anser också att det är dags att bryta u-krediterna. Sverige skall sluta ge u-krediter till Indonesien för att markera att situationen för de mänskliga rättigheterna har förvärrats under de senaste åren. Vi anser också i reservationen att de avtal som sluts med Indonesien inte skall gälla Östra Timor, eftersom det fortfarande är Portugal som har den administrativa makten över Östra Timor och att läget skall fortsätta att betraktas som sådant. Inom Centerpartiet tycker vi också att det är viktigt att gå längre när det gäller Iran. Man bör överväga om inte sanktioner skall upprättas gentemot landet, eftersom den kritiska dialog som nu har pågått under fyra år inte har lett till några resultat. Jag konstaterar också att det i nyheterna i morse meddelades att Norge är berett att driva kraven på sanktioner under FN:s konferens om mänskliga rättigheter. Vi skriver alltså om detta i reservationen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 9 och 10. Jag står naturligtvis även bakom reservation 11.

Herr talman! Med jämna mellanrum hemsöks vår utrikesdebatt av ett slags värderelativism, som i olika ideologisk tappning alltid går ut på samma sak - nämligen att demokrati och mänskliga rättigheter skulle vara speciellt västerländska idéer som noga besett saknar relevans i andra kulturområden. Under denna till synes mycket djupsinniga täckmantel har diktaturer och ofrihet av olika slag alltid funnit villiga försvarare. För 20-25 år sedan var det alltjämt högsta mode i delar av svensk debatt att förneka att mänskliga rättigheter och demokrati hade något större intresse i länder som styrdes av kommunistiska diktaturer. Kineser, ryssar eller polacker hade inte samma intresse av frihet och skydd för sina grundläggande rättigheter som vi hade i den kapitalistiska västvärlden. En annan version av samma tanke, populär på sina håll också i Sverige, var att mänskliga rättigheter saknade intresse i afrikanska länder, där kollektivet alltid antogs uppfattas som intressantare än individen. Detta fick bli en ursäkt för enpartisystem och allsköns övergrepp. De som försökte se något försonande i Sydafrikas apartheidsystem såg på ett liknande sätt inget behov av mänskliga rättigheter för svarta medborgare i det landet. De hade inte samma behov av frihet som den vita delen av befolkningen. Nu är de gamla diktaturerna i Östeuropa borta, liksom apartheid och de flesta av de s.k. afrikanska socialistiska regimerna. Överallt ser vi nu försök att bygga upp demokratiska flerpartisystem byggda just på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Nu är det i stället populärt att ursäkta bristen på demokrati i olika länder i Asien - i Kina lika väl som i Singapore eller Indonesien. Indonesien är inte alls det enda exemplet på länder i den delen av världen som inte har någon officiell kommunistisk regim och som är likgiltiga för demokratin. Man brukar ursäkta detta genom att tala om asiatiska värden. Asiater skulle ha en annan syn på frågor kring lag och ordning, stabilitet och auktoritet som innebär att demokrati i ordets normala mening skulle vara ett ointressant begrepp i dessa länder. Skillnaden skulle bestå i den konfucianska traditionens speciella inverkan, brukar det heta. Jag talade för någon månad sedan med Martin Han är mer än någon annan en symbol för Hongkongbornas önskan att få behålla sina demokratiska frioch rättigheter också sedan staden övergått till Kina senare i år. Hans kommentar till talet om asiatiska värden och hänvisningarna till konfucianismens speciella inverkan var befriande i sin självklarhet: Konfucius levde när ni i Europa styrdes av enväldiga kungar och kejsare. Skulle ni i Europa med den sortens argument acceptera att i dag berövas era demokratiska friheter? Taiwan är ett annat land inom den konfucianska traditionen - en demokrati med 22 miljoner invånare. Hade Taiwan legat i Europa hade det varit ett av EU:s tyngre medlemsländer. Talar man med politiker från det landet säger de i dag, oavsett parti, att demokrati är ett asiatiskt värde. Skall man försöka tolka den form av värderelativism som gång på gång dyker upp i mer övergripande ideologiska termer finns det två möjligheter. Antingen menar de som driver resonemang av detta slag att demokrati och mänskliga rättigheter egentligen inte är så viktiga i Europa heller. Det skulle nog inte vara så dumt med litet asiatiska värden också i vårt land. Men de vågar inte öppet stå för en sådan hållning. Eller också, och det är det andra alternativet, omfattar man, utan att kanske reflektera över det, en form av rasism eller åtminstone en inställning att det inte spelar så stor roll vad som händer med människor som inte är vita, rika och européer. Kineser skulle inte plågas av tortyr på samma sätt som européer gör. Afrikanska familjer som splittras när hemliga polisen griper en politiskt aktiv medlem skulle inte fara lika illa som familjer i västvärlden. Muslimer skulle inte ha samma behov av att fritt kunna uttala sin mening om saker och ting som kristna människor i Europa. Det vore, som sägs i reservation 1, av mycket stort värde med en årlig redogörelse för utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter i de länder som tar emot svenskt bistånd. Jag kan inte hjälpa att jag misstänker att majoritetens ovilja att bifalla detta enkla förslag hänger samman med det faktum att demokratimålet för svenskt bistånd så länge bara betraktats som ett mål bland flera och inte som ett mål som är överordnat och troligen avgörande för att de andra målen skall kunna uppnås. Det krävs en bättre analys av sambanden mellan demokrati och utveckling än vad i synnerhet socialdemokraterna har orkat med. I reservation 6 begärs ett klarare ställningstagande från riksdagens sida till hoten mot de demokratiska friheterna i Hongkong. Utskottets majoritet, moderater likaväl som socialdemokrater och några andra, nöjer sig med att säga att det är oacceptabelt om övergången till kinesiskt styre i Hongkong innebär ett bakslag för den demokratiska utvecklingen. Men detta har ju redan hänt. Den valda folkrepresentationen har redan ställts åt sidan. Detta måste vi kommentera och inte låtsas som om alltsammans bara skulle vara en hypotetisk utveckling i en osäker framtid. I reservation 8 begär vi att riksdagen skall ge regeringen ett tydligt mandat att inom FN stödja eventuella initiativ som kan leda till att frågan om Taiwans representation löses, t.ex. genom någon form av observatörskap i FN:s olika underorganisationer. Den doktrin om ett Kina som utskottet hänvisar till duger inte som argument emot den inställningen. Taiwan styrs inte av Peking och har släppt den gamla regimens krav på att erkännas som representant också för det kinesiska fastlandet. Taiwan är i dag en demokrati som lever i skuggan av en totalitär diktatur. Taiwans rätt att leva vidare som ett demokratiskt samhälle, oavsett framtida relationer mellan Taiwan och Kina, måste stödjas internationellt också av andra demokratier, inräknat Sverige. Helena Nilsson har talat om Iran och Indonesien. Det räcker kanske för mig att här instämma i det som hon säger och när det gäller Iran och den muslimska delen av världen poängtera att islam - och det kanske är viktigt att säga det i vår tid när så många fundamentalistiska krafter gör sig gällande - också bär upp en annan tradition av tolerans och öppenhet som vi givetvis, från våra värderingar i Sverige, skulle vilja se dominera det politiska livet också i dessa länder. I reservation 14 behandlas flyktingars rätt att återvända till Bosnien. Vi tycker att det är orimligt att, som majoriteten har gjort, avfärda stora delar av problematiken med att den allmänna situationen i Bosnien-Hercegovina har förbättrats. Man säger inte något om att den politiska förbättring som skulle följa på Daytonavtalets militära del knappast har materialiserats alls. Den etniska uppdelningen består. Inte heller orkar majoriteten riktigt med att kommentera situationen i resten av det f.d. Jugoslavien, dvs. de övergrepp som vi vet äger rum i Serbien och Kroatien. Inte ens de ganska modesta synpunkter när det gäller Serbien som utrikesministern lämnade i ett frågesvar före jul har man klarat av att skriva in. Utskottet behandlar också utvecklingen i Mellersta Östern med utgångspunkt från bl.a. en folkpartimotion. Här finns inga reservationer eftersom enigheten om vägen till en hållbar lösning glädjande nog är stor. Jag vill bara här markera att motionen skrevs under intrycken av hoten mot fredsprocessen. Om den skulle bryta samman kvarstår ändå det grundläggande, nämligen att det enda sättet att uppnå stabil fred i området är att utgå från såväl Israels rätt att existera som palestiniernas rätt att styra sig själva i en egen stat. Hotet mot fredsprocessen är just i dag Israels bosättningspolitik. I morgon kan det vara något annat. Men varken israeler eller palestinier kan uppnå varaktig fred på bekostnad av alla motpartens vitala önskemål och intressen. I längden är det demokrati och mänskliga rättigheter som är den bästa garanten för en utveckling mot fred och gemensam utveckling också i Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som Folkpartiet har anslutit sig till, men jag inskränker mig här till att yrka bifall till reservationerna 6

Herr talman! Det betänkande från utrikesutskottet som vi har framför oss innehåller 14 reservationer. Med anledning av att det är så många reservationer kan man lätt få det intrycket att utskottet är djupt oenigt i större delen av frågan om de mänskliga rättigheterna och hur vi befrämjar dem världen över. Jag vill understryka att så inte är fallet. Utskottet är överens i väldigt stora delar. Det är en gemensam fråga för riksdagens samtliga partier att driva dessa frågor framåt. Jag skall återkomma till de punkter där vi har olika åsikter om hur den här kampen skall drivas och vilka medel som skall användas. Inledningsvis vill jag understryka hur väsentligt det är att vi som reagerar, och vi är många i det här landet som reagerar mot övergrepp mot de mänskliga rättigheterna runt om i världen, dagligen ställer oss frågan hur vi bäst agerar och vad det finns för medel för att se till att människor har rätt att uttrycka sin åsikt och rätt att leva i fred. Om vi börjar uppifrån har vi FN, och via medlemskapet i säkerhetsrådet är det ett ännu starkare medel. Vi har regionala organ, som Helena Nilsson var inne på, t.ex. OSSE och Europarådet. Vi har EU, och jag vill gärna säga att det är ett EU som på olika plan kan spela en allt viktigare roll och gör det även på det här området. I Sverige har vi regeringens agerande och riksdagen. Inom riksdagen har vi den särskilda grupp för mänskliga rättigheter där samtliga partier är verksamma. Där agerar vi varje månad till förmån för enskilda personer som förtrycks i dag eller mot företeelser i olika länder. Framför allt vill jag understryka att vi har starka folkrörelser i vårt land och vi har kyrkor. Utan det arbete som t.ex. Amnesty bedriver på det här området skulle vi inte alls ha kommit så långt. De lämnar väsentlig information till oss som politiker och enskilda som gör att vi kan agera efter förmåga. Herr talman! Jag vill också understryka att det är lätt att bli tjatig i den här debatten som vi har nästan varje år - nu är det nästan två år sedan vi hade den senast. Jag menar att det är flera viktiga ingredienser som saknas när vi diskuterar dessa frågor. Vi har inte en sammanhållen diskussion om vapenexporten. Där spelar Sverige en mycket negativ roll. Det borde ses i förhållande till de mänskliga rättigheterna världen över. Det handlar också om hur vi bedriver flyktingpolitik. Den blir alltmer restriktiv i vårt land. Jag vill också upprepa vad jag brukar säga i dessa debatter, nämligen att jag saknar en ansvarig minister. Det har tyvärr varit fallet under samtliga de debatter i det här ämnet som jag har varit med om. När vi diskuterar de mänskliga rättigheterna världen över är det lätt att vi bara tänker på yttrandefriheten, rätten till demokrati och rätten att uttrycka sina politiska åsikter. Jag menar att begreppet måste vidgas. Vi vet att det i vår värld finns en miljard människor som inte har rätt till en fullgod föda. En miljard människor har bara omkring en dollar om dagen att röra sig med. Ungefär 800 människor, framför allt barn, dödas varje månad av minor. Miljoner barn världen över har inte fullgod hälsovård, skola osv. Jag menar att vi måste ha med alla dessa grundläggande frågor när vi diskuterar mänskliga rättigheter. Vi kan inte bara begränsa oss till yttrandefriheten. I det här betänkandet som utskottet har arbetat fram tar vi upp en rad väsentliga frågor. En sådan är dödsstraffet, som finns i väldigt många länder världen över. Där måste Sverige agera för att listan på länder med dödsstraff inte utökas och påverka de länder som har dödsstraff och har infört det nyligen att avskaffa det. I betänkandet tas också upp den fråga som Inger Koch uppehöll sig mycket vid, nämligen att regeringen bör komma med en årlig rapport om situationen för mänskliga rättigheter i samband med att vi diskuterar biståndet och koppla ihop det med Sveriges biståndsgivning. Där vill jag understryka att vi i utskottet har varit helt överens om att vi vill ha en sådan bilaga och att den bör vara återkommande. Moderaternas reservation är därför litet svår att förstå. Vi har krävt denna bilaga, och det är riktigt. Utskottet skall kräva den, och regeringen skall komma med den. Vi har haft frågan uppe förr, och det är väldigt väsentligt att den kommer. Exakt när och hur den kommer kan man däremot diskutera. Miljöfrågornas betydelse ökar runt om i världen. Där har utskottet lyft fram en rad väsentliga faktorer. Miljöpartiet har reservationer här, men jag menar att det får en allt större betydelse att utskottet gemensamt visar på detta. Det behöver inte innebära att man skall införa en särskild miljödomstol eller de andra sakerna som Miljöpartiet föreslår. Dessa förslag kan naturligtvis diskuteras och vara värda att fundera över, men Vänsterpartiet är åtminstone för dagen inte berett att skriva under på dem. Vi tar också upp frågan om kvinnors rättigheter. Vi vet att listan på kvinnor världen över som förnekas sina mänskliga rättigheter är omfattande. Det handlar bl.a. om kvinnor som har fängslats därför att de är förkämpar för demokrati. Vi har från Amnesty inför den 8 mars fått en lång lista med namn på kvinnor. De mest namnkunniga är Aung San Suu Kyi från Burma och den kurdiska parlamentarikern Leyla Zana, men det finns också namn på kvinnor från en rad andra länder som har fängslats på grund av sin kamp. Men det finns också kvinnor runt om i världen som fängslas utan att de kräver något speciellt, förutom medborgerliga rättigheter, och som förvägras att leva sina liv. Det är väldigt väsentligt att de här frågorna lyfts upp. Jag vill också peka på jämställdhetsarbetet inom FN, som går otroligt långsamt. Där har vi sagt att allt arbete vi bedriver från svensk sida skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det är väldigt viktigt för FN att så sker. Vi menar att Sverige där måste ha en pådrivande roll. Vi har från Vänsterpartiet särskilt velat lyfta fram att man måste se till att fler kvinnor hamnar på höga poster inom FN. Ett förslag har varit att utreda frågan om kvotering, men där har vi tyvärr inte fått någon majoritet med oss. Andra väsentliga frågor gäller urbefolkningarnas rättigheter. Vi vet att urbefolkningar skuffas undan på många håll i världen. Deras mark tas ifrån dem, och deras möjlighet till livsrum minskar. Slutligen vill jag som en viktig fråga nämna religionsfriheten. Vi vet att människors rätt att utöva sin religion inte tillgodoses i Iran, Turkiet m.fl. länder. Det finns många kanaler för detta. Jag inledde med att tala om några av dem. Just nu, sedan den 10 mars, pågår i Genève FN:s årliga konferens om mänskliga rättigheter. Där har vår utrikesminister hållit ett anförande där hon, efter vad jag har förstått, framför allt tog upp situationen i Kina och det förtryck som råder där. Det var väldigt välkommet. Andra talare har varit inne på situationen för Hongkong och Taiwan, men jag vill också nämna Tibet. Vi är många som tycker att Sverige på ett kraftfullt sätt måste reagera mot hur Kina förtrycker dem som lever i Tibet. Men frågan är hur långt man har drivit det här. Kommer det att bli en resolution på MR-konferensen i Genève? Det är fortfarande osäkert. Där måste Sverige driva på. Andra frågor som tas upp på konferensen gäller barnkonventionen och dess uppföljning samt den kongress vi hade om barnprostitution här i Sverige i augusti förra året. Barnsoldater är en annan angelägen fråga. Amnesty har inför den här MR-konferensen särskilt pekat på fem områden: Algeriet, Colombia, Indonesien - särskilt östra Timor - Nigeria och Turkiet. Jag tror att man har satt fingret på fem av de konfliktområden i världen som är värst utsatta. Herr talman! Jag vill dock också peka på att det här med mänskliga rättigheter inte bara är ett problem i den fattiga delen av världen, i u-länderna. Vi har faktiskt - det är ingen som har nämnt det tidigare - fått rätt allvarlig kritik riktad mot vårt eget land, Sverige, i olika sammanhang. Jag vill peka på Human Rights Watch, som i september 1996 har tagit upp asylprocessen och kritiserat den. Vidare har US State Department i januari 1997 pekat på att jämställdheten, som vi är så stolta över, faktiskt har försämrats vad gäller lönevillkoren för män och kvinnor. Kvinnors lön i förhållande till män har minskat. Man nämner också asylfrågan. Det finns åtskilligt mer av kritik mot Sverige. Så t.ex. har FN:s kommitté mot tortyr i maj 1996 tagit upp fallet med en zairisk kvinna som hade råkat ut för tortyr och som fick ett avvisningsbeslut. Likaså tog man i november 1996 upp hur en iransk medborgare som utsatts för tortyr inte garanterades asyl i Sverige. Jag tycker att den här kritiken är oerhört allvarlig och att Sverige inte har tagit den på tillräckligt stort allvar. Herr talman! Det finns några enskilda länder som vi bör diskutera mer. Kina har jag redan nämnt, och där vill jag särskilt understryka hur Kina ökar sin militärbudget. Man säger att det under 1997 rör sig om nästan 13 % eller 72 miljarder. Det är oerhörda summor, och det tycker jag tydligt visar på sambandet mellan vapenindustrin och förtrycket av mänskliga rättigheter. Det finns andra exempel i Asien. Vietnam har t.ex. infört dödsstraff och utdömer faktiskt också sådana. Vi har Korea och de fackliga rättigheterna, som nyligen var en stor fråga här i Sverige. Där ifrågasattes människors rätt att agera fackligt i strejk med militärt våld. Vi har Burma, och vi har Indonesien som Helena Nilsson var inne på. Jag skall bara understryka att vi är fem partier här som går emot vapenexport till Indonesien. Trots detta har regeringen inte ändrat uppfattning i frågan. Det tycker jag är direkt pinsamt för en socialdemokratisk regering. Turkiet skall jag inte gå in närmare på. Det kommer att Bengt Hurtig senare att göra. Nigeria nämns också i betänkandet. I den frågan finns en reservation från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, där vi pekar på att Sverige visserligen agerade när dödsdomen mot Ken Saro-Wiwa verkställdes för ett år sedan men att det inte har lett till någonting. Inom EU har man heller inte tagit upp frågan på nytt. Den bör dock vara aktuell nu i samband med dödsdomen mot Wole Soyinka. Det forna Jugoslavien och situationen där har Håkan Holmberg varit inne på. Jag vill hänvisa till den reservation vi står för tillsammans. Jag vill framför allt hänvisa till den reservation som finns om Iran och understryka att den kritiska dialogen har ifrågasatts av utrikesministern själv, i frågesvar och i interpellationsdebatt här i riksdagen. Uppenbarligen har den svenska regeringen insett att den politik man fört inte har lett till något. Man bör fortsätta dialogen, men det krävs andra metoder för att få Iran att förstå att man menar allvar. Där är Norge ett exempel, som också nämndes här tidigare. Jag vill också informera om att vi just i dag har bildat en stödkommitté för mänskliga rättigheter i Iran här i riksdagen, där samtliga partier ingår. Herr talman! Jag vill också särskilt nämna Västsahara, som är ett gammalt konfliktområde där många av oss har ett engagemang. Där kan jag till min stora tillfredsställelse konstatera att vi är helt eniga om att lyfta fram nödvändigheten av att FN agerar och får Marocko till förhandlingsbordet. FN:s generalsekreterare har också vidtagit åtgärder, och jag har stor förhoppning om att det skall hända någonting där snart. När det gäller Latinamerika var Inger Koch inne på att Kuba är den enda diktatur som är kvar. Vänsterpartiet är mycket kritiskt mot situationen för mänskliga rättigheter på Kuba. Samtidigt vill jag dock fråga: Vad är det för brott USA begår? Är inte det än värre? Under många år har man bedrivit en blockad mot ett folk som inte har gjort annat än att kräva att få välja sin egen väg. Det brottet väger betydligt tyngre. Jag menar att om USA ändrade politik skulle förutsättningarna för ett demokratiskt Kuba också kunna föreligga. Men det finns betydligt värre situationer i Latinamerika, trots formell demokrati. Colombia är ett land som vi har diskuterat mycket i utskottet. Där måste Sverige ta fler initiativ. Peru är ett annat konfliktområde, som nu har fått ökad uppmärksamhet med anledning av ockupationen på japanska ambassaden i Lima. Vänsterpartiet fördömer den typen av aktioner. Men man måste förstå de bakomliggande orsakerna. Varför tar människor till den typen av metoder? Jo, därför att strukturen är våldsam i ett samhälle där mänskliga rättigheter förtrycks och barn lever i största fattigdom utan att någon bekymrar sig om det. Herr talman! Det finns mycket mer att säga, och det finns många glädjande tecken i världen. Situationen i Guatemala har nämnts. I Sydafrika finns en sanningskommission och demokrati har införts trots de svårigheter som ändå finns. Men jag vill hävda att det är möjligt att göra väldigt mycket som individer, som riksdag, som regering, som internationella organ. De möjligheterna måste vi ta. De tas inte tillräckligt på allvar. Det vi kan börja med är att instämma i utskottets uttalanden i betänkandet i det stora hela, utom de reservationer där Vänsterpartiet finns med. Vi står bakom samtliga dessa reservationer. Men speciellt vill jag yrka bifall till reservation 11, som gäller mänskliga rättigheter i Iran.
Herr talman! Eva Zetterberg var förvånad över att vi inte nöjde oss med de skrivningar som finns i utrikesutskottets betänkande när det gäller de årliga rapporterna om hur våra biståndsländer efterlever mänskliga rättigheter och demokrati. Jag är litet förvånad över att Eva Zetterberg inte instämde i vår reservation. För två år sedan hade även Vänsterpartiet en motion, underskriven av Eva Zetterberg, som begärde just det här. Den blev besvarad vid det tillfället. Det var i 1995/96 års betänkande. Sedan dess har det inte hänt någonting. Vi har icke fått redovisningar. Vi har fått sämre rapporter. Därför tyckte vi att det var angeläget att på detta sätt markera att vi faktiskt behöver det här underlaget för att kunna bedöma hur vi skall gå vidare i de här länderna och med våra pengar understödja mänskliga rättigheter och demokrati. Det är en viktig process och den måste fortgå. Sedan vill jag instämma i en sak som Eva Zetterberg sade. Det är att vi saknar regeringsföreträdare. Vi har två stycken ministrar, både utrikesminister och biståndsminister, som den här diskussionen berör. Ingen av dem är här i kammaren. Jag tror att det hade varit nyttigt för både oss och dem att få en dialog i detta viktiga ämne. Men regeringen är ganska tyst här i dag.
Herr talman! Inger Koch och jag är rörande överens om frånvaron av ministrar. Det bör riksdagen påtala. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte anser det värt att vara med i den här typen av debatt. Vi är helt överens om att en särskild MR-rapport behövs. Det stämmer, Inger Koch, att vi också har motionerat om det. Men jag tycker efter visst övervägande att det majoriteten kom fram till tillgodoser just detta krav. Jag läser innantill: "Utskottet förutsätter, vilket framfördes i ovan nämnda betänkande, att det även fortsättningsvis kommer att ges en samlad bild av läget beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna och demokrati i mottagarländerna, lämpligen i likhet med tidigare modell då en sådan redogörelse utgjorde bilaga till budgetpropositionen." Jag menar att det blir en lek med ord om man som Inger Koch framhåller att det skall ske på ett exakt sätt. Jag tycker att detta tillgodoser de krav som vi har. Jag är lika kritisk som Inger Koch till att regeringen inte har kommit med de redogörelser som vi har begärt. Det är regeringens skyldighet att göra det. Jag utgår från att man kommer att följa den uppmaning som kommer från utskottet. Jag vill också efterlysa en kommentar från Inger Koch om Kuba som diktatur. Hur väger USA:s brott i Moderaternas sammanställning av brott mot mänskliga rättigheter?
Herr talman! Vi har nöjt oss en gång med en precis likadan skrivning när det gäller de här rapporterna. Det var två år sedan. Sedan dess har det kommit både ett budgetbetänkande och en rapport om den effekt biståndet i våra biståndsländer har. Men det finns ingen redogörelse för demokratins och de mänskliga rättigheternas framgång eller tillbakagång i de här länderna. Det är för att vi redan har fått ett sådant här löfte en gång, Eva Zetterberg, som vi har velat markera detta på ett så tydligt sätt. Vi har redan fått en sådan här skrivning en gång. Men det har inte hänt någonting. Det behöver inte ske på ett exakt sätt, men vi bör ha denna redogörelse. Kuba och USA:s agerande har vi vid flera tillfällen diskuterat här i riksdagen. Vi har fördömt USA:s sanktioner mot Kuba. Dem kan vi inte ställa upp på.

Herr talman! Inger Koch nämnde FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som kom ett par år efter det sista världskriget. Efter ytterligare 18 år kom de båda nu så väl kända FN-konventionerna. Den ena tar upp medborgerliga och politiska rättigheter och den andra tar upp de ekonomiska och sociala rättigheterna. Förklaringen om mänskliga rättigheter hade och har givetvis inte samma tyngd som konventionerna, eftersom en FN-konvention i det närmaste får betraktas som ett slags internationell lag, som de stater som ratificerat den har förbundit sig att följa. Miljöpartiet har väckt en motion, God miljö som en mänsklig rättighet. Enligt flera riskprognoser för 2000-talet kommer problem och katastrofer som har med miljön att göra att orsaka de flesta konflikterna både inom länder och länder emellan. Miljöflyktingar blir ett nytt begrepp. Konventionerna om de mänskliga rättigheterna innefattar bl.a. folkens självbestämmande och rätt att förfoga över sina naturtillgångar. Men när konventionerna skrevs på 60-talet utgjorde varken befolkningsökningen, miljöförstöringen eller den numera fullt synliga vattenbristen det hot mot den globala livsmedelsförsörjningen eller människans överlevnad över huvud taget som det gör i dag. Rätten till likhet inför lagen, till åsikts och yttrandefrihet, till social trygghet och till utbildning, för att ta några exempel ur konventionerna, är av noll och intet värde om jag har en dålig daglig miljö. Vad har jag för glädje av en bra lön och en god levnadsstandard om luften jag andas gör mig sjuk och om vattnet jag dricker inte är friskt? Vi menar i Miljöpartiet att rätten till en god miljö också är en förutsättning för att kommande generationer kan garanteras en acceptabel överlevnadsmiljö i framtiden. "Sedan FN:s tillkomst har ett omfattande arbete lagts ned på att definiera begreppet mänskliga rättigheter - och att verka för att staterna uppfyller sina åtaganden på det området. Utskottet anser att det är av vikt att begreppet mänskliga rättigheter inte görs otydligt. Det går inte i dag att förutse hur ett internationellt kodifieringsarbete rörande mänskliga 'miljö'- rättigheter skulle utvecklas och hur ett sådant arbete skulle påverka det arbete som redan bedrivs för att få stater att efterleva nu allmänt erkända mänskliga rättigheter. Utskottet finner därför i dagens läge inte skäl att i internationella sammanhang aktualisera denna fråga." Miljöpartiet anser tvärtom att såsom dagens läge ser ut finns det alla skäl att aktualisera frågan. Från FN:s underkommission för förhindrande av diskriminering och skydd för minoriteter kom det 1994 en rapport som dokumenterade vad man kan kalla miljömässiga övergrepp i världen. Rapporten tog också upp vad man kan vinna med att sammanföra de nödvändiga miljöåtgärderna med mänskliga rättigheter. Miljöpartiet menar att det är viktigt att stödja alla försök att få fram en officiell konvention om mänskliga rättigheter på miljöns område, alltså att en god miljö blir en mänsklig rättighet. En annan miljöpartimotion som har med FN att göra är motionen om inrättandet av en internationell miljödomstol. Miljöpartiet anser att en internationell miljödomstol behövs för att ta hand om de krav som en ökande miljöförstöring och därmed sammanhängande miljökonflikter ställer i dag. I de internationella domstolar som finns nu kan bara stater agera klagande. Vi menar att också icke statliga organisationer, NGO:er, bör få talerätt i en internationell miljödomstol. Fanns den möjligheten skulle en organisation kunna föra t.ex. ursprungsbefolkningens eller en regional befolkningsgrupps talan. Minoriteter har ingen rättsinstans att vända sig till. Ett tydligt bevis på detta är ogonifolkets kamp mot den miljöförstöring som orsakades av läckage från Saro-Wiwo, som talade för ogonifolket, krävde stopp för miljöförstöringen, sanering av marken och ekonomisk kompensation för skadorna. Det är väl känt hur det gick. Nio företrädare för ogonifolket avrättades, däribland Ken Saro-Wiwo själv. En ursprungsbefolkning och en minoritetsbefolkning kan vara helt rättslös i sitt eget land. Vart skall dessa människor vända sig när deras mänskliga rättigheter kränks? Motionen om en miljödomstol lade Miljöpartiet fram första gången 1989 här i riksdagen och har sedan gjort det alla år vi har suttit här. I fjol hade FN:s kommission för brottsförebyggande åtgärder sammanträde i Wien. Man beslutade vid mötet att frågan om hur man kan skydda miljön med lagens hjälp skulle prioriteras. Man kom där fram till en resolution om att undersöka möjligheterna att få till stånd en internationell miljödomstol efter ett förslag från Costa Rica. Miljöpartiet har också en speciell motion om bojkott av nigeriansk olja. Wole Soyinka, Nigerias störste författare som fick nobelpriset 1986 för sin lyrik, sina romaner och inte minst sitt dramatiska författarskap, anklagas i dag av militärregimen för förräderi, vilket straffas med döden. Han flydde från Nigeria för tre år sedan och lever nu i exil, varifrån han har uppmanat världen till sanktioner och oljeembargo mot Nigeria. Landet är helt beroende av sina oljeinkomster, och Shell står för ungefär hälften av landets råolja. Oljeembargo är enligt Wole Soyinka det enda sättet att krossa regimen som så hänsynslöst och öppet kränker de mänskliga rättigheterna. Det räcker inte med det vapenembargo som redan finns. Men det är inte bara i Nigerdeltat som oroligheter har uppstått. Man skall komma ihåg att ogonifolkets kamp var en ickevåldskamp och att det var regeringens trupper som stod för de väpnade insatserna där. Nu jäser det i delstaten Kaduna i norra Nigeria, där den nye militäradministratören satt i den militärdomstol som dömde Ken Saro-Wiwo och hans åtta anhängare till döden. Många av våldsamheterna i Kadunaregionen har haft religiös anknytning, och ledaren för den muslimska oppositionen vill grunda en islamisk stat och återupprätta moralen i det som man kallar det korrumperade Nigeria. Det är ett budskap som har lätt för att vinna gehör i ett land där oppositionen knappast hörs eftersom de flesta kritikerna och motståndarna sitter i fängelse eller har mördats. Miljöpartiets motion om Kina tar upp en rad problem som gäller mänskliga rättigheter. Det är egentligen bara att göra en lista: rekord i dödsstraff, tortyr och summariska rättegångar, inhuman familjepolitik, censur för nyhetsbyråer och kärnvapensprängningar som skapar tvivel om vad för slags kärnvapenpolitik Kina egentligen för. Kinas snabba ekonomiska tillväxt medför också stora interna problem för landet med svår miljöförstörelse. Och vad som händer i Hongkong nu vid övergången till kinesiskt styre innebär ett bakslag både för de demokratiska rättigheterna och för den demokratiska samhällsutvecklingen. Vår utrikesminister har starkt kritiserat Kina, och också Iran och Turkiet nyligen vid Genèvemötet med Förhoppningsvis är detta inledningen till en multilateral kraftfull kinapolitik, som vi önskar att Sverige skall gå i spetsen för. Men Kinas inställning är helt klar. Kinas utrikesminister varnade nyligen världen för att lägga sig i Hongkongs affärer, som tydligen är en intern angelägenhet, oavsett vad man har kommit överens med England om under förhandlingarna om överlämnandet av kronkolonin. Men regimens hårda styrning räcker inte alltid ut i gränsprovinserna i nordväst, och där sjuder missnöjet öppet och har tagit sig uttryck i häftiga upplopp. Det är en minoritet där som börjar ställa krav på självstyre. De senaste upploppen, den 6 februari i Sinkiang i år, resulterade precis som övriga upplopp i en rad fängslanden och försvinnanden, och de fängslade anses ha avrättats. Den kinesiska televisionen talade om kriminella element som förfäktar muslimsk nationalism och uppmuntrar starka religiösa känslor i regionen. I vissa områden kräver nu de styrande att religiösa medborgare, som de kallas, skall registrera sig. Nu är jag framme vid Miljöpartiets längsta särskilda yttrande vid det här betänkandet, det som fått namnet Religionsfriheten i fara. Vi menar att allt oftare och tydligare förföljs och trakasseras människor, inte bara för sina politiska åsikters skull, utan också för sin tros och religions skull. Det märks en hårdnande attityd mot andras åsikter över huvud taget i många länder, och religionen är ofta en sammanhållande faktor för de oppositionella och därmed farlig. Enligt den officiella nyhetsbyrån Nya Kina har tibetanerna lovats religionsfrihet, men bara om de tar avstånd från sin ledare. Detta är alltså ett slags utpressning. Detta är tydliga synliga tecken på religiös förföljelse, liksom det som händer i Afghanistan som erövrats av talibanerna. Human Rights Watch anger i sina rapporter hur religiösa utövare där diskrimineras. Många muslimska grupper förföljs liksom konvertiter från islam till kristendomen. Förtryck av religiöst oliktänkande uppmärksammas till en början inte alltid på samma sätt som andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna eftersom de inte är lika tydliga och våldsamma när de börjar, men det är en lika stark anledning till flykt från ett land som förföljelser och våldshandlingar för politiska åsikters skull. Och det kan vara lika omöjligt av säkerhetsskäl för båda slagen av flyktingar att återvända till sitt hem. Det vill vi betona från Till sist vill jag kort beröra en annan fråga eftersom den också på sätt och vis har med mänskliga rättigheter att göra. Den finns inte med i motionerna i dag som är från den allmänna motionstiden i höstas. EU:s medlemsländer har slutit flera avtal med icke-medlemsländer. Avtalen gäller i huvudsak handel och ekonomi men omfattar också samarbete i kulturella och sociala frågor. Man har upprättat associationsavtal med olika länder i Östeuropa, t.ex. Lettland, och med vissa Medelhavsländer, t.ex. Tunisien. I och med att man önskar knyta också OSS-länderna närmare EU har s.k. partnerskapsavtal mellan EG och medlemsstater upprättats. I alla avtal nämns de mänskliga rättigheterna i någon av de inledande artiklarna. Europeiska gemenskaperna och Marocko, och fyra partier röstade emot att Sverige skulle underteckna avtalet. I EU:s eget utrikesutskott röstade en tredjedel av ledamöterna också emot avtalet. Skälet var det samma i båda utskotten: Marockos ockupation sedan 20 år tillbaka av Västsahara och bristande respekt för såväl FN:s resolutioner som de mänskliga rättigheterna. I avtalet med Marocko är artikeltexten svagare än i övriga avtal. Man nämner där mänskliga rättigheter som en inspiration för gemenskapens och Marockos inrikes och utrikespolitik och en väsentlig beståndsdel i avtalet. I andra avtal talar man om de mänskliga rättigheterna som en bas och en grund för samarbetet. Är det brist på kommunikation mellan avtalskonstruktörerna som gör att man inte har samma skrivningar om mänskliga rättigheter i avtalen? Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, som vi nyligen tagit upp i utskottet, poängteras de mänskliga rättigheterna tydligare. Med tanke på EU:s engagemang i just frågor av detta slag, som resulterat i skarpa uttalanden mot vissa länders brist på respekt för de mänskliga rättigheterna, borde det ligga i unionens intresse att i sina avtal speciellt framhålla och betona dem med samma skrivning. EU:s uppfattning om vad respekt för de mänskliga rättigheterna innebär måste ju förutsättas vara konstant och inte skifta i takt med om det är ett associations eller partnerskapsavtal som ingås eller vilket land man skall samarbeta med. Jag kommer att skriva en interpellation om detta. Jag hade önskat, som de andra talarna, att någon av ministrarna skulle ha varit närvarande här. Till sist vill jag säga att jag ger stöd till samtliga reservationer som Miljöpartiet är med om, men jag yrkar bifall till reservation 3, om god miljö som en mänsklig rättighet, och reservation 13, om embargo avseende nigerianska oljeprodukter.

Herr talman! Vårt århundrade har sett mycket stora framsteg på de mänskliga rättigheternas område men har också varit med om stora misslyckanden. Vem hade kunnat ana det barbari som första världskriget förde med sig och att så många länder skulle bli indragna och så många enskilda människor skulle uppleva förtryck i krigets fasor? Efter detta krig bildades Nationernas förbund i den fasta föresatsen att vi aldrig mer skulle ha ett krig. Det andra världskriget var ett fruktansvärt bakslag för alla dem som hade trott att ett krig mellan civiliserade stater inte längre skulle vara möjligt. När det sedan uppenbarades att försök till utrotning av ett helt folk satts i system och att man lyckats göra sig av med 6 miljoner judar under fruktansvärd förnedring, stod världen svarslös inför hur all denna ondska kunnat utvecklas och ta form mitt i Europa. Hur var det möjligt? Varför hade man inte lyckats stoppa vansinnet i tid? Mer och mer växte övertygelsen fram att det fanns ett starkt och oupplösligt samband mellan respekten för andra stater och respekten för den enskilda människan. Ingen verklig och varaktig demokrati finns utan respekt för den enskilda människans rättigheter. Människosynen om allas lika värde och värdighet är demokratins själva grund och livsluft. Olika traditioner har gett viktiga bidrag under årtusenden. Grekisk filosofi har bidragit med tankar om demokrati, om än ofullständiga. Det var bara de fria männen som räknades när besluten fattades. Både kvinnor och slavar stod utanför. Den romerska rätten har varit grundläggande för vårt rättssystem. Den judisk-kristna traditionen har betytt mycket för formandet av vår människosyn. Livets okränkbarhet, allas lika värde oberoende av ras, kön, ställning, politisk eller religiös övertygelse är den människosynens kännemärken. Ett av de namn som dyker upp i olika sammanhang där utvecklingsarbete, fred och rättvisa diskuteras och där institutioner som skall främja dessa företeelser bildas är René Cassin. Han var fransk jurist och professor i internationell lag. Han var fransk delegat till Nationernas förbund och medlem i general de Gaulles exilregering i London under andra världskriget. Så småningom blev han medlem av Europadomstolen. Han var verksam bakom bildandet av Unesco och fick så småningom Nobels fredspris René Cassin var huvudförfattare till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948, och han anser själv att den har sin ideologiska grund i de tio budorden. Detta uttrycker han mycket klart i en festskrift om Law and Man, dvs, Lagen och människan. Förklaringen om de mänskliga rättigheterna har dock fått stå för sig själv, för att alla lättare skall kunna omfatta den och göra den till sin egendom. Jag tror, precis som Håkan Holmberg tidigare uttryckte det, att det absolut finns en grund hos alla människor, från vilken kultur de än kommer, för att kunna acceptera och vilja efterleva denna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi befinner oss mitt i processen, och vi har alla mycket att lära, även om vi har kommit olika långt. Inte minst gäller detta tillämpningen, där vi alla måste tillstå att vi brister. Det har tagit lång tid för kvinnor att få de rättigheter vi i dag har även i vårt land. I dagens Sverige undertrycks fortfarande många kvinnors mänskliga rättigheter på det mest nedvärderande sätt. Enskilda kvinnor misshandlas varje dag, och en kvinna får varje vecka plikta med sitt liv i vårt land. Det kan vi aldrig acceptera. Barnen är en utsatt grupp. Det påminns vi ständigt om. Det är, enligt min mening, ovärdigt att ett rättssamhälle gör frågan om barnpornografi till en fråga om yttrandefrihet och tryckfrihet. I den utredning som nu kommit på vårt bord, Barnpornografifrågan, tar man inte tillräcklig hänsyn till barnets mänskliga rättigheter - rätten att inte förnedras, rätten att inte bli utsatt för våld och sexuella övergrepp. Den enes frihet får aldrig bli den andres förtryck och förnedring, om det än rör sig om en aldrig så grundläggande mänsklig rättighet som tryckfrihet och yttrandefrihet. Då har vi kommit snett. Var finns barnets frihet i sammanhanget? Var finns friheten att säga nej till övergreppet? Och barnet är inte bara genom yttre våld och rädsla förhindrat att säga nej till övergreppet utan står ofta helt oförstående för hela situationen och saknar ord att uttrycka sin avsky och sitt avståndstagande. Om barnet lyckas göra det respekteras ändå inte dess yttrande. För mig och en mycket bred opinion är det fullkomligt omöjligt att förstå att det inte skall vara absolut förbjudet att inneha de alster som kommit till genom ett så gravt undertryckande av ett barns rättigheter.
Herr talman! Det jag har velat lyfta fram i sammanhanget är barns mänskliga rättigheter. Det har nämnts även av tidigare talare. Hur är det möjligt att försvara att barns rättigheter undertrycks genom att peka på en annan av våra grundläggande rättigheter, när det är genom en brottslig handling som ett alster har kommit till? Ett annat område som inger oro är den hårdnande attityden mot flyktingar både i Sverige och i hela Europa. Enligt de organisationer som arbetar nära flyktingar har attityderna förändrats till en mer restriktiv syn på flyktingars rättigheter och en hårdnande attityd från såväl politiker och myndigheter som allmänhet. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Enligt Amnesty International befinner sig det internationella system som skall övervaka flyktingars rättigheter i kris. I en världsomspännande kampanj talar man om att orsaken till att människor flyr är den bristande respekten för mänskliga rättigheter. Det behöver vi påminnas om i Sverige. Även om det finns en del allvarliga skönhetsfläckar när det gäller tillämpningen av våra principer, menar jag att västerlandet har ett viktigt arv att lämna vidare, både till våra barn och till de stater där flagranta övergrepp mot mänskliga rättigheter dagligen sker. Samtidigt måste vi vara öppna att lära av andra kulturer. Det mest strålande exemplet på styrkan i passivt fredligt motstånd har Gandhi gett oss. Vi har mycket att lära av andra kulturer när det gäller respekten för den äldre generationen och att ta vara på deras visdom och kunskap. Det är också så att de mänskliga rättigheterna måste återerövras av varje generation. För att vi då samtidigt skall inta ny mark måste vi arbeta mycket hårt både med oss själva och med andra om vi gemensamt skall kunna göra framsteg. Jag vill också helt kort påminna om att det finns ett starkt samband mellan internationellt utvecklingssamarbete i bred mening och utveckling av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. De sociala rättigheterna har också lagts till de grundläggande rättigheter som man från början talade om. I det sammanhanget vill jag bara nämna den oerhört svåra flyktingsituation som råder i Zaire och den skuld som vi från västvärldens och USA:s sida står för när vi inte på ett effektivare sätt har kunnat ingripa. Människor och inte minst barn berövas livet, och de mänskliga rättigheterna förtrampas varje dag. Inget effektivt har gjorts för att förhindra detta. Vi behöver en fördjupad debatt om mänskliga rättigheter i vårt land både när det gäller vårt eget agerande i Sverige och när det gäller våra kontakter med andra länder. Jag vill ta några exempel på länder där grava övertramp av mänskliga rättigheter kontinuerligt återkommer. Innan jag kommer in på enskilda länder vill jag bara nämna det som har skett när det gäller Europarådets utveckling under senare tid. När man har behandlat t.ex. Rysslands och Kroatiens ansökningar, kan konstateras att kriterierna för upptagande av nya medlemsländer har förskjutits från krav på en fungerande demokrati till det mer modesta önskemålet att kandidatlandet skall utfästa sig att så snart som möjligt uppfylla villkoren och visa prov på god vilja i den riktningen. Så säger man i den redogörelse för Europarådets arbete som vi nyligen har fått från regeringen. Jag tycker ändå att det är någonting som man måste fundera över. Det är oerhört viktigt att man verkligen har krav på att reglerna är uppfyllda. Amnesty International påpekar att man både i Ryssland och i Ukraina utdömer dödsstraff trots att Europarådet hävdar att så inte är fallet. Minst 140 Europarådet. Det tycker jag vi måste protestera mot. I Ukraina överstiger siffran 100 för 1996. Som flera andra talare gjort vill jag nämna Kina. Vi har i vår motion om de mänskliga rättigheterna skrivit ganska mycket om tillståndet i Kina. Jag skall inte gå in på alla detaljer - flera talare har nämnt hur det står till; människor med olika politiska åsikter förföljs, och kristna, muslimer och andra religiösa förföljs. Den kinesiska kyrkans medlemsantal har faktiskt tiofaldigats sedan den kommunistiska folkrepubliken grundades, och den ökar i allt snabbare takt. Det kanske är en källa till oro för ett kommunistiskt system. 70 % av Kinas kristna är kvinnor, och fler och fler religiösa kristna förföljs mycket hårt av de kinesiska myndigheterna. Detta tycker jag är någonting som vi behöver protestera kraftigt mot i väst. Inte minst tibetanska munkar och muslimer i Xinjiangprovinsen är utsatta för svår förföljelse. Vi har i betänkandet också nämnt - precis som jag har gjort i min motion - att den ettbarnspolitik som Kina så hårt och hänsynslöst driver har gått snett på många sätt. En av följderna av ettbarnspolitiken är en sned befolkningsfördelning. Det går redan nu 118 pojkar på 100 flickor - 97 % av de aborter som förekommer gäller flickor. Nu har man faktiskt börjat bli bekymrad över ettbarnspolitikens effekter från andra synpunkter. Landets intellektuella elit föder allt färre barn, men i fattiga landsändar föds fortfarande många barn. I Shanghai har man fler dödsfall än födslar. Nu vill man uppmuntra välutbildade storstadsbor att skaffa barn men ha en ännu hårdare födelsekontroll på landsbygden. Man säger rent ut att detta är för att få en högre kvalitet på kineser. Man menar att de senaste årens utveckling har lett till en sämre sorts kineser. Tyvärr måste vi konstatera att vi känner igen en del av talesätten från Nazityskland, där man trodde sig ha vetenskapligt alibi för att sterilisera och mörda dem som man ansåg vara mindre önskvärda människor. Här gör man det i stället genom begränsning av födslarna. Kinas förtryck i Tibet och farhågorna för vad som kommer att hända när det gäller Hongkong och Taiwan har redan nämnts utförligt och vältaligt av flera andra talare. Jag instämmer i det som har sagts i det sammanhanget och vill inte ta upp mer tid med det. Jag vill också instämma i det som har nämnts om Indonesien, inte minst om förtrycket av Östtimor, som vi måste få ett slut på. Jag tror att vi både när det gäller Kina och när det gäller Indonesien behöver ha en dialog som är ännu kraftigare, men vi kanske också behöver hitta andra medel för att nå fram med vårt budskap. Ett annat land som har nämnts av många är Iran. Där vill jag speciellt tala om iranska konvertiter. Jag har svårt att förstå den politik som man här bedriver, när både regeringen och Utlänningsnämnden har beslutat sig för att det inte finns någon risk att skicka tillbaka iranska konvertiter. Detta gör man samtidigt som många andra länder anser att detta är ett fullgott asylskäl. Människorättsorganisationer, Amnesty International, Iranian Christian International och Human Rights Watch påpekar samfällt att det är stor risk för dem som har konverterat att återvända till Iran. 1994 Ändå säger man att det inte är någon större risk att skicka tillbaka konvertiter. Jag tycker att den bedömningen är mycket underlig, och jag undrar vad man har grundat den på. Jag vet att det har förekommit besök från Utlänningsnämndens sida i Iran, men jag vet också att man bl.a. träffade en bror till en av de mördade kyrkoledarna. Han hade dagen innan hotats av myndigheterna med att han verkligen inte skulle gå säker om han sade något ofördelaktigt om regimens sätt att behandla kristna. Om han då inte uttalade sig klandrande mot regimen är det inte svårt att förstå. När man talar med människor i en regim där sådan förföljelse, sådana trakasserier och även mördande och avrättningar förekommer är det oerhört viktigt att man håller i minnet att människor är rädda och inte alltid vågar säga som det är. Därför har vi krävt att man inte längre skall avvisa konvertiter till Iran, utan att man skall göra en ny bedömning av riskerna. Jag vill till sist yrka bifall till reservation nr 12, som handlar om iranska konvertiter. Jag vill också instämma i yrkandena om bifall till reservationerna 6,
Herr talman! Först vill jag instämma i det Ingrid Näslund sade om att ta upp dödsstraffet och situationen i Ryssland och Ukraina, där detta tillämpas med full styrka även efter invalet i Europarådet. Det är viktigt att Sverige och andra europeiska stater tar upp detta problem, att vi hårt och bestämt avvisar dödsstraffet som metod och att vi poängterar att medlemmar i Europarådet och andra internationella organisationer bör avskaffa dödsstraffet. Men sedan har jag en fråga när det gäller Iran - jag tror att det kan uppstå en viss missuppfattning på den punkten när det gäller reservationen från Kristdemokraterna. Jag och Vänsterpartiet håller helt och fullt med Ingrid Näslund om kritiken mot avvisningar av konvertiter till Iran. Påståendet att det skulle vara ett säkert land att avvisa till ifrågasätter jag. Så är inte fallet. Den som avvisas som nybliven kristen tillbaka till Iran löper mycket stor risk, för att inte tala om alla grupper som har politiska skäl. Men majoriteten har ju inte uttalat det som Ingrid Näslund talar om, att man utan risk skulle kunna avvisa tillbaka till Iran. Det kan jag inte påminna mig att vi har skrivit eller att någon av oss har sagt. Där tycker jag att ni reservanter lägger ord i munnen på oss som vi inte har uttalat. Däremot har Utlänningsnämnden och regeringen sagt det vid andra tillfällen, men det är en annan sak. Men menar Ingrid Näslund att en konvertit skall ha rätt till asyl under alla omständigheter? Jag vill inte ha ett sådant generellt tillstånd - jag tror att det kan öppna vägen för problem, om man generellt fastslår detta.
Herr talman! För att först svara på den sista frågan vill jag säga att jag anser att man skall ha det under rådande omständigheter. Jag tvivlar på att bedömningarna har gjorts på rätt grunder eller att man har haft tillräckligt med information. Jag tycker att utskottet behandlar detta väldigt knapphändigt. Utskottsmajoriteten uttrycker visserligen någon oro för att sådana här avvisningar sker, men jag tycker ändå inte att den tillräckligt starkt framhåller t.ex. att det verkligen är en mänsklig rättighet att välja sin egen religion. Det framgår på så många sätta att man inte får göra det i Iran. Jag tycker att det är nödvändigt att utskottet på något sätt klart uttrycker att det som situationen nu är inte finns underlag för att skicka tillbaka konvertiter. Även grupper som är kristna sedan gammalt - armenier - hör till dem som har bragts om livet. De har speciella rättigheter i lagen men har ändå bragts om livet. Det gäller inte bara konvertiter. Detta visar att situationen är väldigt besvärlig. Jag skulle vilja passa på att fråga Eva Zetterberg om det ändå inte är så att Fidel Castro och den förtryckarregim som funnits år ut och år in på Kuba bär det största ansvaret för folkets tillstånd.
Herr talman! Det var en litet väl halsbrytande förflyttning för min del. Kuba begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Det har vi redan varit inne på. Det anser Vänsterpartiet. Men jag vill också understryka att USA:s brott, blockaden, vida överstiger det brott som Kubas regeringen har begått. Det står jag fast vid. Vad gäller Iran håller jag helt med Ingrid Näslund. Vi bör inte avvisa några konvertiter till Iran. Vi bör inte heller göra den bedömning som Utlänningsnämnden uppenbarligen har gjort. Vad jag vänder mig något emot är att Kristdemokraterna särskilt lyfter fram de kristna och de som har blivit kristna i Sverige. Varför har man inte tagit fram homosexuella? Det är precis samma situation för homosexuella. Vi kan gå vidare. De som över huvud taget är emot regimen löper denna risk. Vi vill värna om samtliga oppositionella som på demokratiskt sätt har protesterat i Iran. De skall inte löpa risk att utvisas tillbaka. Där måste man vara väldigt bestämd. Men att just lyfta fram konvertiter tycker inte jag är det bästa tänkbara i detta fall.
Herr talman! Vi har också ställt oss bakom den andra reservationen som gäller Iran. Där finns inga skiljaktiga meningar. Jag tycker att avvisningen av konvertiterna har varit så flagrant av det skälet att man kan studera vad sharialagen säger. Detta är mycket väl belagt från olika håll. Enligt en tidningsuppgift kommer ambassaden i en rapport fram till att man faktiskt inte kan utesluta att risk föreligger för att människor döms efter sharialagen. Detta tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på att det finns belägg för att risken är mycket stor för dessa människor. Jag ställer helt och hållet upp också på den andra reservationen. Sedan vill jag återkomma till Kuba. Sanktioner är alltid ett mycket tveeggat svärd. Vi vet att sanktioner användes i fallet Sydafrika. Vi var några av tillskyndarna. Men man måste ändå säga att det är regimen och inte minst Fidel Castro som har ansvaret för att människor har varit förtryckta under så många år. Tyvärr är detta någonting som har varit kännetecknande för kommunismen över hela världen. Vi kan räkna upp det ena landet efter det andra. Man får verkligen vara tacksam att Östeuropa har sluppit undan detta gissel.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till utrikesutskottets betänkande nr 12, som behandlar mänskliga rättigheter, och samtidigt yrka avslag på samtliga reservationer och för säkerhets skull de 14 För mig som relativt nybliven ledamot av utrikesutskottet har det varit spännande att följa framväxten av detta betänkande. Jag kan väl få betyga min respekt för det engagemang och de kunskaper som lagts i dagen av både ledamöter och kansli vid behandlingen av de 43 motioner och 126 yrkanden som ligger till grund för betänkandet. Den respekten sitter i inför debatten i dag. Det kan jag försäkra. Trots de 14 reservationerna tror jag att man vågar påstå att det råder en hög grad av samstämmighet vad gäller värderingar i utskottet, och att det är det som präglar betänkandet. Jag tänker fortsättningsvis hålla mig ganska strikt till betänkandet. Dess första avdelning tar upp övergripande teman, varav det första handlar om att främja mänskliga rättigheter och demokrati. Vad mänskliga rättigheter är finns fastlagt i internationella konventioner och deklarationer. Hur de respekteras och hur man följer upp efterlevnaden skiljer sig från fall till fall och från konvention till konvention. I detta betänkande, liksom i tidigare års, kan vi redovisa Sveriges mycket aktiva agerande i olika internationella sammanhang för att främja respekten för mänskliga rättigheter. Det är ett centralt inslag i svensk utrikespolitik och biståndspolitik. Respekt för mänskliga rättigheter är ibland villkor för medlemskap i olika internationella organisationer. Fastän mänskliga rättigheter är väl definierade kan man hamna i avvägningsproblem. Hur mycket brist på respekt kan man godta utan att antingen vägra inträde eller tillgripa uteslutning? Vilka sanktionsmöjligheter finns? Kan avtal villkoras med mänskliga rättigheter? Vilka möjligheter att påverka MR-situationen inne i landet finns om en stat står isolerad? Att dra upp generella riktlinjer för hur mänskliga rättigheters efterlevnad skall bedömas låter sig svårligen göras. Det visar sig också att nästan varje fråga som behandlas i betänkandet har sin historia inte bara i det faktiska skeendet i världen utan också i utskottet. Det är det som leder fram till ställningstagandena. Under denna första punkt återfinns den första reservationen. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är inte nöjda trots en mycket tillmötesgående utskottsskrivning. Nästa tema är FN. Om FN inför framtiden har riksdagen diskuterat senast med anledning av betänkandet 1995/96:UU1. Där framkom flera förslag, många grundade på olika rapporter, bl.a. Det globala grannskapet, när det gäller reformeringen av FN och utvidgningen av FN:s verksamhet. Sverige deltar aktivt i de fem arbetsgrupper som generalförsamlingen har inrättat för att studera dessa frågor. I generalförsamlingens tredje utskott förs kontinuerligt debatten om mänskliga rättigheter, vilken också har en central position i andra FN-organ, som t.ex. Världsbanken, Unicef, UNDP, ILO och UNHCR. Utskottet ser därför inte för dagen något behov av ytterligare debattforum inom FN. Nästa tema är jämställdhet. I regeringens skrivelse till riksdagen om jämställdhet, 1996/97:41, har det åtminstone i korthet redogjorts för det internationella jämställdhetsarbetet. Skrivelsen debatterades den 5 mars i år. Det framgår hur regeringen följt upp åtaganden som Sverige gjort bl.a. på kvinnokonferensen i Peking 1995. Det utlovas också en rapportering till FN i början av detta år inför 1998 års kvinnokonferens. Som framgår av detta betänkande har den höga tjänst med ansvar för jämställdhetsfrågor som Pekingkonferensen krävde tillsatts i FN-sekretariatet. Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet är vidare underlag för skrivelse till riksdagen om just FN-arbetet, vilken för övrigt är ett önskemål från debatten om FN inför framtiden. Att jämställdhetsfrågor då kommer att behandlas är en självklarhet. En motion tar upp kravet att Sverige skall spela en mera aktiv och pådrivande roll internationellt för dödsstraffets avskaffande. Till vad som sagts i betänkandet om Sveriges roll kan i dag läggas att utrikesministern i sitt tal inför MR-kommissionen i Genève åter tog upp frågan om dödsstraffet med ett uttryckligt fördömande av de dödsstraff som utdöms och omedelbart sätts i verket i Kina och med en vädjan till regeringen i Iran om att avstyra avrättningen av två namngivna Bahaianhängare. Vad beträffar urbefolkningars rättigheter har en svensk urbefolkningsdelegation tillsatts med anledning av urbefolkningsårtiondet. Urbefolkningars rättigheter skall ses i ljuset av alla individers rättigheter. Men det kanske också är en fråga som hör hemma i en översyn av deklarationer och konventioner som har avfattats i en tid när det vanligaste var att konflikter ägde rum mellan stater. Den sista underrubriken i den första avdelningen är Internationella miljöfrågor m.m. Här slås det fast att ett förbättrande av miljön är ett av målen för det svenska utvecklingssamarbetet och samarbetet med Central och Östeuropa och att det är en central prioritet i svensk politik. Förutom vad som sägs i betänkandet kan tilläggas att begreppet mainstreaming lanserades även för miljöfrågornas del i en föredragning för utrikesutskottet om Världsbanken i går, tisdag; det var inte några nya deklarationer eller FN-institutioner. Utskottet avstyrker reservation 3 och 4. Betänkandets avdelning två omfattar förhållanden som avser stater, områden och enskilda folk. Först gäller det Kina, Tibet och Hongkong. Under denna punkt avstyrks ett motionsyrkande om att Kina skall nekas inträde i Världshandelsorganisationen på grund av brott mot frihandelsreglerna. Skälen för avstyrkandet är mycket pragmatiska. Möjligheten att påverka Kinas tillämpning av reglerna försvinner i och med uteblivet medlemskap. Utskottet är i övrigt enigt i sin bedömning av det allvarliga läget i Kina när det gäller mänskliga rättigheter. Vidare är utskottet överens om kraven på Kina att respektera mänskliga rättigheter i Tibet och utgår från att den svenska regeringen fortsätter att verka för ett reellt självstyre i Tibet. Vad beträffar Hongkong anser utskottet att det är oacceptabelt att övergången till kinesiskt styre innebär ett bakslag för den demokratiska utvecklingen och utgår från att regeringen fortsättningsvis påtalar att Sverige fäster vikt vid att Kina uppfyller sina åtaganden vad gäller Hongkongs självständighetsstatus. En reservation kräver ett tillkännagivande som i princip har samma innebörd som betänkandetexten. När det gäller Taiwan noterar utskottet med tillfredsställelse den förändring i demokratisk riktning som har ägt rum i Taiwan de senaste åren liksom den positiva utvecklingen av kontakterna mellan Kina och Taiwan. Även utbytet mellan Sverige och Taiwan är betydande. Det ser utskottet positivt på. Utskottsmajoriteten finner inte anledning att ändra Sveriges ett Vad gäller Indonesien är utskottet enigt i sin bedömning av den allvarliga MR-situationen i landet och i fördömandet av ockupationen av Östtimor. Sverige har tagit vara på alla möjligheter under senare år att föra fram dessa uppfattningar. Jag vill understryka att utskottet har givit ett uttryckligt stöd till en fast FN-resurs i Jakarta som även skulle omfatta Östtimor. Detta har också utrikesministern sagt i nämnda tal inför MR-kommissionen i Genève. I och med att FN:s generalsekreterare har utnämnt en personlig representant i Östtimorfrågan och dessutom tagit emot fredspristagaren Horta har betydelsefulla markeringar gjorts vad avser FN-förstärkningar i Indonesien. Sverige skall givetvis fortsätta med sin kritik av Indonesien när det gäller MR och Östtimor men också ta vara på de möjligheter till konstruktiv påverkan som både biståndsarbete och tekniskt samarbete erbjuder. När det gäller kurderna och andra minoriteters problem i Turkiet, Irak och flera andra stater råder stor enighet inom utskottet, liksom det gjorde i de två senaste MR-betänkandena. Under avsnittet om Iran finns reservationerna 11 och 12. Den första gäller en utveckling av betänkandetexten som i sak inte går mycket längre. Den andra handlar om asyllagstiftningen och dess tillämpning. Det ankommer inte på riksdagen att i detta sammanhang yttra sig om de reglerna. Beträffande Västra Sahara har utskottet varit överens i sin bedömning. Nyheten om att USA:s förre utrikesminister har utnämnts till generalsekreterarens personliga FN-sändebud i Västra Sahara inger förhoppningar om en positiv utveckling. När det gäller Nigeria står utskottet bakom en skrivning om ytterligare sanktioner mot Nigeria men utan precisering. Slutligen skall jag ta upp det forna Jugoslavien. Det finns en reservation som, liksom reservation 12, rör den svenska asyllagstiftningen, och den är inte föremål för dagens debatt. Denna genomgång visar på en stor bredd i betänkandet. Motionerna är många, välskrivna, faktaspäckade, kunskapsrika och omfattande. Ändå blir ett betänkande som detta självfallet inte heltäckande när det gäller mänskliga rättigheter. Stora förändringar har ägt rum och äger rum i vår omvärld. Uppkomsten av nya mer eller mindre demokratiska stater och det faktum att de väpnade konflikterna i dag till överväldigande del är interna ställer på sikt krav på anpassning av de internationella deklarationerna och konventionerna, som tillkommit i en annan tid. Nästa år fyller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 50 år. Låt oss hoppas att det kan firas med den världskonferens om FN:s reformering som utskottet uttalat sig för och att den konferensen kommer en bra bit på väg. Herr talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Tone Tingsgård tyckte att vi borde ha nöjt oss med den mycket tillmötesgående skrivning som utskottet har åstadkommit. Det har vi alltså inte gjort. Jag har redan i diskussionen med Eva Zetterberg förklarat varför vi inte har gjort det och varför vi nu på ett mer påtagligt sätt vill tala om för regeringen att vi faktiskt inte har gjort det. Utskottet har tidigare uttalat precis samma önskan, och regeringen har inte uppfyllt den önskan. Det står i betänkandet att det pågår en utvärdering av den nya budgetprocessen och det beslutsunderlag som föreläggs riksdagen inför budgetbehandlingen. Vi tycker inte att det har någonting med det här att göra. Därför har vi velat markera detta. När det gäller FN vill jag säga att det är alldeles riktigt att man diskuterar mänskliga rättigheter. I det tredje utskottet diskuterar man de resolutioner som sedan antas i generalförsamlingen. Högkommissarien rapporterar enbart till det tredje utskottet. Vi tror faktiskt att en särskild debatt i FN:s generalförsamling på ett nyttigt sätt skulle fokusera på hur FN:s medlemsländer lever upp till sina åtaganden när det gäller antagna konventioner. Vi tror också att en sådan debatt skulle stärka ländernas vilja till efterlevnad och också vilja att underteckna de MR resolutioner som man inte har undertecknat. Vi skall aldrig säga: Det här har vi aldrig gjort förut. Man måste faktiskt pröva nya sätt att få världens länder att leva upp till sina åtaganden.
Herr talman! Det här är ett betänkande som är helt motionsbaserat, och utskottet har varit överens när man har konstaterat att regeringen har gjort väldigt mycket i förhållande till de krav som ställs i motionerna. Det är litet märkligt att Moderaterna då väljer att göra ett så stort nummer av det som man kallar en budgetbilaga. Vi skall naturligtvis ha en ordentlig redovisning av det svenska biståndet. Naturligtvis skall den även innehålla uppgifter om de mänskliga rättigheterna. Men just när det gäller det här betänkandet är den bilagan kanske inte så relevant. Bl.a. är det ju väldigt få av de landområden som har tagits upp här som återfinns i budgetbilagan.
Herr talman! Vi har faktiskt sagt att vi vill ha den här rapporten i samband med budgetbetänkandet. Den rapporten ligger sedan till grund för en diskussion när det gäller mänskliga rättigheter. Om brotten sker i våra programländer eller i övriga länder är egentligen ganska ointressant - brotten begås. Men det som är särskilt intressant för oss är att se hur våra mottagarländer - de som mottar svenskt bistånd - lever upp till sina åtaganden. Om det kommer en rapport är det i så fall bra. Den skall vara detaljerad. Vi får se hur den ser ut när den kommer, om den kommer. Vi har fått löfte om den tidigare, och vi har som sagt inte sett den än. Men vi hoppas att regeringen den här gången läser vad utskottet säger. Det är nämligen viktigt att utskottet skickar ordentliga signaler till regeringen. Vårt sätt att reservera oss har varit en sådan signal.
Herr talman! Utskottet har inte bara skickat signaler, utan en beställning i det här betänkandet. Den har vi har varit överens om. Sedan har inte alla tyckt att just tidpunkten för denna redovisning har varit så viktig. Så är det bara, helt enkelt.
Herr talman! Först vill jag instämma i det Tone Tingsgård säger om vilket stimulerande arbete det faktiskt har varit att i utskottet ta fram det här betänkandet. Det är många både faktaspäckade och med engagemang späckade motioner som ligger till grund för betänkandet. Det är också en av förklaringarna till att det inte täcker hela världen. Det är ett motionsbetänkande, och därmed har motionerna kommit till utifrån enskilda ledamöters synpunkter eller partiers synpunkter. Det är det vi behandlar. Jag är litet förvånad över en sak som jag saknade i Tone Tingsgårds anförande. Borde inte socialdemokraterna glädja sig åt att ha en minister från samma parti här i kammaren - liksom vi andra, som så gärna önskar en sådan närvaro? Är inte det ett önskemål även från socialdemokraterna i utskottet? Det vore naturligt, tycker jag, att önska sig det. Men det hörde jag ingenting om. Jag vill också fråga Tone Tingsgård om några av de sakfrågor vi diskuterar. Det gäller Indonesien. Anser verkligen Tone Tingsgård att regeringen har gjort allt? Varför inte, som Helena Nilsson, jag och flera andra var inne på, ha en speciell MR-rapportör, en person som finns direkt närvarande på ön? Varför inte kräva det? Och i den mån det inte går att uppnå det - varför inte anta det förslag som också har diskuterats i den allmänna debatten, förslaget om folkrörelserepresentanter? De skulle kunna finnas på ön som ett steg innan man kan få en FN-närvaro. Så till Iran. Det är sant att även utskottets majoritet har kritiserat den kritiska dialogen och sett att man inte har kommit så långt. Men det är inte tillräckligt för att ifrågasätta det, med den text som vi har i reservationen. Jag tycker faktiskt att utrikesministern själv har gett underlag för att ifrågasätta om kritisk dialog räcker. Man måste gå längre, med dagens situation.
Fru talman! Vad gäller frågan om ministern är närvarande eller inte i kammaren i den här debatten, kan man möjligen förstå om han inte känner sig så där väldigt tvingad att gå hit. Han har ju inte något underlag som diskuteras. Det här är ju ett motionsbaserat betänkande. Det är värre än så: Det är bara en socialdemokrat som är anmäld på talarlistan, och det är jag. Det är bara att beklaga. Men det har också sin förklaring. Nästan alla motioner är skrivna av ickesocialdemokrater. Det finns två från socialdemokrater, tror jag. Så det finns väl kanske något samband där. Vad gäller Indonesien vill jag bara säga att vi tycker att man ändå kan ett steg i taget. Nu är man på väg att kanske få en fast resurs i Jakarta. Det finns markeringar gjorda. Låt oss avvakta de resultaten.
Fru talman! Jag är övertygad om att vi från riksdagens sida skulle ge en minister, oavsett om det vore utrikesministern eller biträdande utrikesministern, avsevärd tid för att kommentera och ta upp de frågor som berörs här, även om de utgår från motioner. Jag själv, och jag tror många andra, skulle också välkomna fler socialdemokratiska både motioner och inlägg i de här debatterna. Det skulle vara bra. Vad gäller Indonesien tycker jag inte att man har gjort tillräckligt. Det har tagits viktiga steg i den här frågan, och naturligtvis hoppas vi alla att det skall leda någon vart. Det som vi har krävt i två reservationer, FN-närvaro i Östtimor för MR-frågor och frågan om krediter, är två viktiga frågor. Jag vill också kasta in ytterligare en fråga. Tone Tingsgård ville inte ta upp frågan om avvisning från Sverige av flyktingar från Bosnien och f.d. Jugoslavien. Men frågan finns med i motioner, och därför har utskottet behandlat detta. Därför finns det en reservation. Vi är många som anser att flyktingar skall få all hjälp i världen för att återvända till sitt hemland. Men det skall inte tvingas fram. Det måste ske i den ordning människorna själva avgör att de kan återvända. Det är det som vi har invänt mot i den reservation som finns i frågan.
Fru talman! Av alla de motionsyrkanden som rör Indonesien är vi oense på två punkter. Den ena har jag berört ganska utförligt. Den andra gäller tekniskt samarbete och krediter. På den punken anser vi - där skiljer vi oss kanske åt - att det är värdefullt att ha alla de möjligheter till påverkan som både biståndsarbete och tekniskt samarbete innebär. Det är ett ganska blygsamt samarbete vi har. Sedan 1987 uppgår det till ungefär 5 miljoner, allt som allt. Men det är inriktat på sådana områden där man faktiskt kan tänka sig att det blir ett konstruktivt bidrag även till MR utvecklingen i Indonesien, och det är inte försumbart. Några krediter har inte beviljats, helt enkelt därför att man inte har kunnat komma överens om villkoren. Det är därför inte heller så mycket, tycker jag, att orda om. Det är riktigt att avvisningsfrågorna förekommer i motionerna. Men för den sakens skull är det ju inte det här utskottets sak att i det här sammanhanget ha synpunkter på tillämpningen av asyllagstiftningen. Det får komma i andra sammanhang. Är man kritisk mot tillämpningen får man ta upp det när det diskuteras. Nu hanteras de här frågorna av Utlänningsnämnden. Utrikesutskottet har ingen överprövningsrätt.
Fru talman! Många av de frågor om Indonesien som jag tänkte ställa har nu berörts, så jag skall inte förlänga den diskussionen. Jag kan bara konstatera att reservanterna och socialdemokraterna har litet olika tempo och tålamod. Jag blir litet frustrerad över att under tiden som socialdemokraterna tvekar när det gäller Indonesien kränks ju de mänskliga rättigheterna i Indonesien. Människor lider. Jag tänkte ställa en fråga om Iran. Som jag sade i mitt anförande har Norge bestämt sig för att föra fram och driva kravet om sanktioner gentemot Iran på FN konferensen om mänskliga rättigheter. Varför är inte socialdemokraterna i utskottet beredda att också stödja detta krav på sanktioner, eftersom den kritiska dialogen inte har lett till någonting under de här fyra åren?
Fru talman! Jag tror egentligen inte att vi är så väldigt långt ifrån varandra i frågan om Iran heller. Reservationstexten lyder så här: "Om nya diplomatiska påtryckningar mot landet åter skulle visa sig vara resultatlösa bör någon form av sanktionsåtgärder övervägas." Det är egentligen den punkt som vi skiljer oss på: "Om nya diplomatiska påtryckningar.-.-.". Det är ju det som regeringen faktisk har utlovat i flera uttalanden.
Fru talman! Jag är väl medveten om att sanktioner är ett känsligt vapen i sådana här diskussioner. Jag tycker ändå att vi i reservationen har öppnat för att ganska snabbt kunna tillgripa detta om det visar sig att situationen inte förbättras. Det finns händelser under de senaste månaderna - inte minst de två författare som är försvunna - som är exempel på att de mänskliga rättigheterna kränks just på grund av yttrandefriheten. Jag hoppas att det inte skall ske något attentat i Sverige, som det gjorde i Norge, för att vi skall tillgripa sanktioner som ett instrument för att kritisera
Fru talman! Det är möjligen inte bara tålamodet som skiljer oss åt utan också tveksamheten, i det här fallet inför sanktionerna. Vi menar att de är ett trubbigt instrument. Vi drar oss i det längsta för det. Det har varit en genomgående socialdemokratisk hållning i många frågor.
Fru talman! Jag vill påpeka att det inte är asylreglerna som diskuteras här, vilket Tone Tingsgård sade i sitt anförande när det gällde iranska konvertiter. Det vi har kritiserat är den avvisning som regeringen beslutade om hösten 1995. Det gällde en person från Iran som hade konverterat från islam till kristendomen. Detta kom sedan, enligt de uppgifter jag har fått från Invandrarverket och Utlänningsnämnden, att betraktas som ett pilotfall. Jag vet att har förnekats att det var ett pilotfall, men man har betraktat det så. Den praxis som tidigare fanns ändrades på grund av detta. Den 11 januari 1996 utvisades fem konvertiter till Iran. Det finns, som vi alla vet, en flyktingkonvention. Den säger faktiskt att om människor känner välgrundad fruktan har de rätt att få asyl. Asyl är en mänsklig rättighet, som bl.a. Amnesty International har påpekat. Vi anser att man kan diskutera även detta i ett betänkande om mänskliga rättigheter. Vi har därför reserverat oss. Vi anser att man har grundat sina beslut på fel beslutsunderlag. Man har inte tagit till sig all den internationella kritik som finns i de här fallen och de slutsatser som de flesta andra länder har kommit fram till. Detta finner vi underligt, och på den punkten kritiserar vi regeringen.
Fru talman! Jag är medveten om att reservationen i det här fallet är lång, men det yrkande som den innehåller är hämtat från en folkpartimotion, där det krävs att iranska flyktingar som har fått fristad i Sverige rakt upp och ned bereds skydd. Det är på den punkten som vi har invändningar. Vi menar att yrkandet handlar asyllagstiftningen och dess tillämpning och inte hör hemma i den här diskussionen, även om mycket av det som står i reservationen i övrigt är relevant både för Iran och för flyktingar i Sverige.
Fru talman! Vi talar här om reservation nr 12, som berör motion U636 yrkande 2, där vi menar att iranska konvertiter inte bör återförvisas till Iran. Den handlar just om detta. Det som vi i reservationen förklarar är grunderna till att vi anser att man inte bör göra detta.
Fru talman! Jag behöver egentligen bara hänvisa till det som jag sade nyss: Det tar sikte på asyllagstiftningen.

Fru talman! För oss är det viktigt att svenskt bistånd medverkar till utveckling av respekten för de mänskliga rättigheterna, alldeles speciellt i de länder som vi har utvecklingssamarbete med. Vi bör därför naturligtvis också ha aktuell information när vi beslutar om hur det svenska biståndet skall utformas under det kommande året. Det är därför som vi envisas med att kräva den här rapporten. Kanske kan den medverka till att, som Tone Tingsgård sade, ge ett bra underlag som gör att ministrarna vågar sig hit och delta i debatten om de mänskliga rättigheterna. Fru talman! Jag vill framför allt ta upp frågan om Taiwan. Taiwan är ett av världens mest framgångsrika exempel på betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Man har på mycket kort tid gått från fattigdom till ett relativt välstånd. Man har haft ekonomiska framgångar, man har genomfört demokratiska val och man har utvecklat respekt för de mänskliga rättigheterna. Däremot kan Folkrepubliken Kina visserligen tillskrivas en betydande stabilitet, men där har man ett enpartisystem med förakt för de mänskliga rättigheterna, förtryck av oliktänkande och begränsade ekonomiska framsteg. Folkrepubliken Kina övertog 1971 FN-platsen från Republiken Kina på Taiwan. Båda hävdar liksom Sverige ett-Kina-politiken men fungerar i realiteten som två länder. Vi är i utskottet alla överens om att den återförening som vi så småningom förväntar oss måste vara ett led i en demokratisk process under respekt för både demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige har ett omfattande utbyte med Taiwan. Det är en viktig handelspartner för oss, och vi har också en rad inofficiella kontakter från både svensk och europeisk sida. I en rapport från Europaparlamentet framhåller man att Taiwan behöver en bättre representation i de internationella organisationer som hanterar ekonomi, miljö och utvecklingssamarbete. Man anser det också viktigt att Taiwan ges möjligheter att delta i organ under FN:s generalförsamling. Kina och Taiwan kommer under lång tid att leva bredvid varandra, och det är därför angeläget för oss att finna vägar att låta bådas röster höras i det internationella samtalet och för att låta båda medverka i internationella organisationer. I varje fall i APAC har vi en situation där båda är med och arbetar. Jag tror att det är viktigt att Sverige och dess regering arbetar för att Taiwan får representation i flera organ. Det är viktigt att Taiwans åsikter kommer fram, bl.a. därför att dess representanter är demokratiskt valda men också därför att det ökar kontakterna mellan Kina och Taiwan och skapar bättre möjligheter för en fredlig samverkan och samlevnad mellan de båda länderna. Jag tror att Sverige har en viktig uppgift när det gäller att skapa en ökad representation för Taiwan i internationella organisationer, både för Taiwans och för Kinas skull.

Fru talman! Respekten och värnet för mänskliga rättigheter och demokrati måste vara den främsta prioriteten i svensk utrikespolitik. Det brukar vi åtminstone verbalt vara överens om i Sveriges riksdag. Det ämne vi behandlar i dag är vad jag tidigare har kallat det årliga uppsamlingsheatet, då man med litet hjälp av ett skohorn pressar in en lång rad frågor som har litet med varandra att göra - i en del fall inte ens har med mänskliga rättigheter att göra. Men det är väl för att de inte passar in någon annanstans i utskottets hantering. I och för sig skulle betänkandet lika gärna kunna heta Demokrati m.m. Men när man sedan följer upp vad utskottsmajoriteten skriver förstår man ju att den titeln skulle vara ännu mera missvisande. Vi hade en debatt för några veckor sedan där vi bl.a. från Folkpartiets sida argumenterade för ett självständigt demokratirekvisit när det gäller vapenexport. Det hävdades då från utskottsmajoritetens sida att det behövs inte. För detta skall vägas mot en lång rad andra aspekter. Det är väl det som utskottsmajoritetens betänkande ger uttryck för nu. Det är en lång rad andra aspekter som också skall vägas in. Jag tror att det var utskottsmajoritetens talesman som använde ordet pragmatisk tidigare i debatten. Fru talman! I debatten för en månad sedan var det fem partier som mycket klart uttalade att utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Indonesien går åt fel håll i förhållande till den kritik som utskottet många gånger tidigare har uttalat. Då sade den socialdemokratiske talesmannen för utskottsmajoriteten Nils T Svensson att vi skulle vänta med denna fråga tills MR-betänkandet skulle behandlas. Det gör vi i dag. Nu är betänkandet här. Vad säger utskottsmajoriteten? Vad säger Socialdemokraterna? Vad säger man om det alltmer ökande förtrycket och övergreppen mot oppositionen inför de kommande parlamentsvalen i maj? Ingenting. Vad säger Tone Tingsgård? Vad säger Inger Koch? Nu är vi där. Det är nu vi skall diskutera detta. Finns det någon anledning till att Clintonadministrationen den senaste tiden i praktiken har infört ett vapenembargo mot Indonesien? Manar det till någon slags eftertanke? Fru talman! Nu skall jag tala litet om det forna Jugoslavien. Under hösten har en rad övergrepp mot oberoende medier ägt rum i Kroatien. Så har också skett i Serbien. Kommunalvalen i Zagreb i oktober 1995 fick aldrig slå igenom demokratiskt på grund av president Tudjmans obstruktioner. I flera månader försökte president Milosevic göra samma sak efter kommunalvalen i november i Belgrad och 14 andra stadsfullmäktige där den serbiska oppositionen vann. Till slut blev det ändå en välkommen seger för demokratin. I Mostar har bosnienkroater stängt staden för återvändande, slängt ut dem som försökt ta sig in och slängt ut dem som försökt hålla sig kvar. Vi vet alla att detta sker med Zagrebs goda minne. Inte ett ord om detta sägs i utskottets betänkande. Utrikesutskottet säger ingenting. Vad är det för hänsyn man tar? Är det hänsyn till tidigare tystnad inför folkmordet i Bosnien? Är det hänsyn till Carl Bildts uppdrag? Ansträngningarna är stora i många av Västeuropas flyktingmottagarländer för att få de bosniska flyktingarna att återvända. Men de står inte i någon som helst proportion till bristen på kraftfullt agerande i Bosnien för att göra det möjligt för flyktingar att återvända. Jag yrkar i det sammanhanget bifall till reservation 14 Så vill jag , fru talman, gå över till den kinesiska delen av världen. Jag hade inte tänkt lägga till någonting utöver det som Håkan Holmberg sade tidigare om Hongkong, men eftersom Tone Tingsgård hänvisade till vad utskottsmajoriteten säger i betänkandet, att man förutsätter att Kina respekterar sina åtaganden, måste jag ta upp det här. Det är ju precis det som är problemet. Kinas åtaganden är den överenskommelse man slöt med Storbritannien 1984. Det är med hänvisning till den som Kina, formellt ganska logiskt, anser sig ha rätt att rulla tillbaka 13 års demokratisk utveckling i Hongkong. Man lever upp till sina åtaganden, förvisso. Men det kan väl aldrig vara acceptabelt för ett demokratiskt parlament någon annanstans i världen? Vad säger utskottsmajoritetens företrädare? Är detta rimligt? Vad säger Tone Tingsgård? Bertil Persson är inte här, så jag ställer samma fråga till Inger Koch. Jag ställer den också till Helena Nilsson och Eva Zetterberg. Slutligen, fru talman, vill jag ta upp Taiwan. Genom resolutionen 27:58 1971 ersattes Taiwan av Folkrepubliken Kina som medlem i FN och som permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Under de 52 år som FN har funnits, har Kina i 26 år representerats av regimen i Taipei. I 26 år därefter har Kina representerats av regimen i Peking. Jag kan hålla med om att det förvisso var en anakronism att det kinesiska folket Taipei. Men att det demokratiska Taiwan, ett land med över 20 miljoner människor, inte är representerat i FN 1997, är ett övergrepp. Utskottsmajoriteten säger, liksom den moderata motionen 7, att ett-Kina-politiken består. Vad är innebörden av det? Det kinesiska folket har givetvis rätt att återförenas närhelst det så önskar i demokratiska och fria former. Men att respektera den rätten kan väl inte vara något skäl att stänga det demokratiska Taiwan ute från internationell representation? Presidentvalen i Taiwan i mars 1996, för ett år sedan, var den slutliga bekräftelsen på att Taiwan är en av de få fullvärdiga demokratierna i Asien. Det är ett nytt läge jämfört med 1971. Vad innebär ett-Kina-politiken? Tyskland var delat. Korea är delat. Men inte har det inneburit någon ett-Tyskland-politik eller ett-Korea-politik med innebörden att bara en av de två delarna haft rätt till internationell representation? Varför en ett-Kina-politik som utestänger den demokratiska delen av Kina? Är det bara styrkeförhållandet mellan de två delarna som avgör? Under apartheidregimens tid i Sydafrika, fanns det många som kritiserade att apartheidregimen fick vara kvar i FN. Många av oss, både i Sverige och ute i världen, hävdade dock universalitetsprincipen. Länder skall vara representerade i FN. Därför menar jag att Sverige inte bara bör konstatera att andra länder har tagit initiativ som misslyckats i FN för att föra upp frågan om Taiwans ställning på generalförsamlingens dagordning. Sverige bör i stället aktivt medverka i arbetet. Är det, Tone Tingsgård och Inger Koch, jag ställer frågan till henne eftersom jag fortfarande inte ser Bertil Persson här i kammaren, bara hänsyn till att det här rör sig om en av världens stormakter och en av de mest blomstrande exportmarknaderna för svensk exportindustri, som gör att vi ställer en löftesrik demokrati utanför världssamfundet? Det kan väl inte vara så att man tolkar vårt deltagande i EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik som ett krav på att ligga lågt bara för att det kanske finns andra uppfattningar i de här frågorna inom EU? Det har i alla fall aldrig varit Folkpartiets politik när det gäller vår medverkan i EU. Vilka är de folkrättsliga följderna av den ett-Kinapolitik som utskottsmajoriteten och den moderata reservationen hänger fast sitt resonemang kring? Kan företrädarna för de här partierna svara på det?

Fru talman! Först vill jag ta upp Indonesien. Där vill jag hänvisa till utskottsbetänkandets s. 39 och de mycket kritiska synpunkter där som ett enigt utskott står bakom. Lennart Rohdin talade om att det i debatten för en månad sedan var fem partier som var överens om den kritiska synen på Indonesien. Då kan jag glädja Lennart Rohdin med att det här är sju partier som är överens. Att vi sedan har olika uppfattningar i ett par av de yrkanden som förts fram, minskar inte på något sätt kritiken. Lennart Rohdin uppehöll sig sedan vid Taiwan och den s.k. ett-Kina-politiken. I det här betänkandet yttrar sig utskottet mycket kritiskt om Kina och mycket positivt om Taiwan. Då hamnar vi på nytt i en sådan där situation där man faktiskt måste väga litet grand. Det är ju inte alltid säkert att man skall företa en aktion. Man kanske måste överväga vilka utsikter den har att lyckas. Det är inte givet att ytterligare ett misslyckande att föra upp Taiwan på dagordningen skulle gynna Taiwan. Där står utskottsmajoriteten i dag, tror jag.
Fru talman! Utrikesutskottet har under många år varit överens om kritiken av situationen i Indonesien och på Östra Timor. Vad utskottet konstaterade för en månad sedan när det gäller vapenexporten, är att utvecklingen det senaste året påtagligt har gått åt fel håll. Av det drog vi slutsatsen att man inte bara kan fortsätta att vara lika kritisk som tidigare, utan att man då också måste dra konsekvenser av detta, exempelvis när det gäller svensk vapenexport till Indonesien. Detta var inte utskottsmajoriteten överens om, eftersom man uppenbarligen inte var beredd att tillstå att utvecklingen har förvärrats. Det har man inte kunnat sträcka sig till i det här betänkandet heller. Då hänvisade man ju till att det var nu vi mer utförligt skulle koncentrera oss på situationen i Indonesien. När det gäller Taiwan undrar jag fortfarande. Jag förväntar mig inte att det skall komma något svar på frågan om de folkrättsliga konsekvenserna av att hänvisa till en ett-Kina-politik, för det finns det naturligtvis inte rent folkrättsligt. Det är en hemmagjord uppfinning - låt var att många andra länder också använder sig av den för att ta sig ur en krånglig situation. Om man jämför med situationen i det delade Tyskland och det delade Korea, ser man att vi hanterar Kinafrågan annorlunda. Det finns ingen annan förklaring än att det rör sig om två olika storheter rent styrkemässigt. Det är det som ligger bakom agerandet här.
Fru talman! Om Lennart Rohdin hade förhoppningar om att utskottsmajoriteten i det här betänkandet skulle ta upp och diskutera frågan om vapenexport, förstår jag att han blir besviken. Det har aldrig varit avsikten att göra det. Däremot är det naturligtvis avsikten att genom det betänkande vi diskuterar i dag ge viktiga signaler till de organ som beslutar om vapenexporten, och som dessutom har att ta hänsyn till kriteriet mänskliga rättigheter. Jag förstår att Lennart Rohdin inte riktigt vill ta till sig det här med Taiwan. Men jag tycker kanske ändå att det han hävdar här är exempel på oppositionell överbudspolitik, där man inte alls behöver väga in det möjliga resultatet av sitt agerande. Det har vi gjort. Det finns än så länge bara ett tjugotal länder som har erkänt Taiwan, och det är enligt vår bedömning inte läge att göra ytterligare ansträngningar i det fallet.
Fru talman! Det är förvisso så att vi inte diskuterar vapenexport den här gången. Men när vi diskuterade vapenexporten menade vi från de fem partierna - mot bakgrund av att Sverige, även ganska nyligen, har exporterat vapen till Indonesien - att man borde påtala att situationen nu har förvärrats och att det därför finns anledning att ompröva frågan. Då menade utskottsmajoriteten: Vi skall inte konstatera att situationen har förvärrats när vi diskuterar vapenexporten. Det skall vi göra när vi diskuterar mänskliga rättigheter. Men när vi nu läser utskottsmajoritetens betänkandetext ser vi att majoriteten inte kan förmå sig att konstatera att situationen har blivit värre. Därmed ger vi inga nya signaler till de myndigheter som Tone Tingsgård hänvisar till. I mitt anförande uppehöll jag mig vid att situationen successivt har förändrats när det gäller ett-Kinapolitiken. Kina är fortsatt en diktatur. Jag gläder mig mycket åt den kritik som utrikesministern drog på sig nere i Genève för sin kritik av situationen i Kina. Men Taiwan, som var en diktatur och vars regim i många avseenden var en ockupationsmakt fortfarande 1971, är i dag en demokrati med förankring i hela folket på Taiwan. Det kan inte vara rimligt att landet stängs ute med hänvisning till en ett-Kina-politik eller, som Tone Tingsgård antyder, för att man faller till föga för det maktspråk som regimen i Peking talar. Att vara FN-observatör i olika sammanhang har till och med varit möjligt för organisationer och rörelser som inte ens är stater eller som inte ens är erkända. Jag tänker på den palestinska rörelsen och på ANC. Taiwan är en demokratisk stat med över 20
Fru talman! Lennart Rohdin frågade vad vi menade med ett-Kina-politiken, och det skall jag gärna förklara. De kontakter vi har och sedan länge har haft bland regeringsföreträdarna i Taiwan hävdar att de inte vill bli ett självständigt land. De tillhör fortfarande Kina på ett sätt, och man hoppas få en återförening med Kina. Men då skall det vara två demokratiska parter som återförenas. Till dess vill man bara separera. Att bli en egen nation har man faktiskt inte talat om, och det har man poängterat vid många olika tillfällen. Jag gläder mig åt den utveckling vi har sett på Taiwan, det vet Lennart Rohdin sedan tidigare. Sedan önskar jag att Lennart Rohdin läste vidare i vår reservation. Där står det tydligt att vi tycker att det är viktigt att Taiwan får en bättre representation i alla internationella organisationer. Vi skriver också att FN bör utreda möjligheterna att tillsätta en arbetsgrupp för att studera hur Taiwan skall kunna delta i aktiviteter genomförda av organ som lyder under FN:s generalförsamling. Vi vill inte alls utesluta dem från någon gemenskap. Tvärtom pekar vi på många möjligheter att få med dem i ett internationellt samarbete.
Fru talman! Vid ett besök på Taiwan för ett par veckor sedan hade jag tillfälle att tala med en lång rad officiella företrädare för Taiwan, inklusive dess utrikesminister. Det är riktigt att den nuvarande demokratiska regeringen förespråkar ett demokratiskt, fritt, återförenat Kina. Men samma regering förespråkar att Taiwan får internationell representation i internationella sammanhang, i avvaktan på att det tillfället infaller någon gång när det är möjligt för Kinas folk att under demokratiska fria former återförenas. Det är inte konstigt, eftersom det är precis så det var med Tyskland. Förbundsrepubliken Tyskland hävdade under alla år att Tyskland skulle återförenas. DDR var inte en legitim företrädare för det tyska folket ens i Östtyskland, men man motsatte sig inte tanken på representation för landets två delar i FN, i avvaktan på att den tiden kom då det var möjligt att återförenas under demokratiska och fria former. Det är därför jag ställde frågan: Varför hänvisar både utskottsmajoriteten och moderaterna i sin reservation till ett-Kina-politiken som ett hinder för att gå tillräckligt långt just i det här fallet? Det motsvarar inte den taiwanesiska regeringens uppfattning om vilka begränsningar ett-Kina-politiken innebär när det gäller internationell representation. Den andra frågan, Inger Koch: Har läget på Indonesien förvärrats det senaste året?
Fru talman! Jag tycker inte att vi skall strida mer om ordet ett-Kina. Lennart Rohdin har ju precis talat om hur man från de styrandes sida ser på den här frågan i Taiwan. Vi har också studerat det här. Vi har sedan länge goda förbindelser där. Och vi föreslår ju precis det Lennart Rohdin säger, nämligen att de skall få en representation i internationella organ! Hur det skall ske föreslår vi att FN skall utreda. Man har det redan i t.ex. Apac, där både Kina och Taiwan finns representerade. Vi föreslår ungefär samma saker - det är bara det att Folkpartiet som ett första steg vill ha Taiwan som en observatör i FN. Vi är rädda för att det stannar där, om man tar det steget. Vi vill har en bredare och mer allsidig representation i olika organ. Utvecklingen i Indonesien kan vi beklaga. Det är inte en bra utveckling. Mänskliga rättigheter kränks och läget förvärras. Det är vi helt eniga om. Detta är ju också under behandling i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Indonesien har sedan många år tillbaka varit en fråga som behandlats där. Vapenexporten är det andra som hanterar, så jag diskuterar inte den här nu. Det är andra organ som tar ställning till vapenexporten. Men visst har läget förändrats och förvärrats i Indonesien.
Fru talman! Jag tackar Inger Koch för det senare uttalandet, att läget har förvärrats. Nu är det bara regeringspartiet som inte vill uttrycka de orden. Jag tycker det som Inger Koch utvecklar här är bra, eftersom det visar på att vi har en något mer gemensam syn i dessa frågor än man kanske kan få intryck av när man läser den moderata reservationen. Där hänvisar man till principen om ett Kina. Detta måste respekteras, skriver man, och Sverige följer därför i olika sammanhang den s.k. ett-Kina-politiken. Det man har gjort är att man inte medverkat till att ge Taiwan möjlighet till internationell representation ens med observatörsstatus.

Fru talman! På s. 48 i betänkande, under avsnittet om Turkiet, står det att utskottet noterar att korruption och rättsröta har fortsatt att prägla det politiska livet. Det är så sant som det är sagt. I betänkandet finns en stor enighet mellan alla partier i beskrivningen av Turkiet. Det finns små skillnader, som bl.a. från vårt partis sida uttryckts i en särskild meningsyttring. Det gäller synen på den väpnade konflikten i Turkiet. Jag skall bara fylla på litet grand, och exemplifiera det som sägs i betänkandet om rättsröta och korruption för att ge kammaren ytterligare kött på benen i de här sammanhangen. Den 3 november 1996 inträffade en allvarlig bilolycka i en liten by där tre personer omkom och en blev svårt skadad. Han som körde bilen var rektor för Istanbuls polisskola - en man som varit en av idégivarna bakom den specialpolisstyrka som särskilt inriktat sig på att bekämpa kurdiska separatister. Han var också en nära medarbetare till inrikesminister Agar. I bilen satt också en kurdisk klanledare som även sitter i parlamentet för Tansu Cillers parti. I bilen satt också en turkisk före detta skönhetsdrottning. Det märkliga var att i bilen också satt en känd yrkesmördare som i 18 år varit efterlyst av Interpol. På 70-talet var han ordförande i fascistpartiets ungdomsrörelse, och ansvarig för tortyr, mord och knarkhandel. Han har bl.a. varit inblandad i förberedelserna för mordförsöket på påven. Denne yrkesmördare hade ett diplomatpass med falskt namn på sig som var utfärdat av inrikesminister Agar. Han hade också, i falskt namn, en vapenlicens som också var underskriven av inrikesministern. Detta exempel har lett till en omfattande debatt i turkiska massmedier, där man kan läsa mycket starka beskrivningar av den egna staten. Det kan t.ex. stå att den turkiska staten stinker och är rutten, att det är en kriminell stat, att man står upp till halsen i smuts osv. Det är alltså en mycket omfattande självkritik som pågår i massmedierna och som också utlöst aktioner och demonstrationer av olika slag bland befolkningen. Detta kanske kan medföra att vi kan se hoppfullt på utvecklingen, och att regeringen steg för steg tvingas att införa åtgärder. Inrikesminister Agar hade också ett ansvar för åtgärder när det gäller situationen i fängelserna i fjol våras. Dessa ledde till att fångar i hundratal inledde protester, som sedan övergick i hungerstrejker och s.k. dödsfasta, där 13 personer så småningom dog i somras. De svälte sig helt enkelt till döds i protest. De nya reglerna skulle innebära att fångarna skulle få svårigheter att försvara sig i domstolarna - de flesta fångarna var häktade. De här spända förhållandena i fängelserna ledde också till en incident i fängelset i Diyarbakir, som är totalt överbefolkat. Fängelsevakterna och polisen gick i slutet av september till attack och bearbetade, eller helt enkelt slog ihjäl, ett tiotal fångar samt gav totalt ett trettiotal ordentligt med stryk. Även detta har naturligtvis väckt stor uppmärksamhet, som har lett till att regeringen måste försöka ta itu med rötan inom fängelseväsendet. Under 1996 spred sig en pessimism, vars konsekvenser ändå har blivit att man kan känna en viss optimism. Vi i Vänsterpartiet avvisade tullunionen med EU med hänvisning till just bristen på mänskliga rättigheter. Mycket av argumentationen har visat att vi fick rätt - det blev inte bättre, utan sämre. Men nu är vi där, och vi i Vänsterpartiet menar att dialogen med Turkiet måste fortsätta. Den är ett stöd för den inhemska opinionen och för dem som agerar för demokrati och mänskliga rättigheter. Unionen har faktiskt förbundit sig att uppta förhandlingar om medlemskap med Turkiet. Detta skall användas som ett tryck på regeringen att införa en normal demokrati och mänskliga rättigheter. Vi menar inte att man kan avvisa ansökan om medlemskap på grund av att Turkiet inte i sin helhet är ett europeiskt land. En del av landet tillhör faktiskt Europa. Ett nära samarbete i framtiden har ju också förordats. Men trycket på landet och stödet till den inhemska opinionen måste öka. Jag vill varna för den tanke som förts fram från turkisk sida att om man bara kan ta knäcken på PKK kommer man att kunna lösa problemen med de mänskliga rättigheterna. Men det var faktiskt under juntaperioden, dvs. innan PKK tog upp den väpnade kampen i Turkiet 1984, som de mest omfattande brotten mot mänskliga rättigheter förekom. 100 000 tals människor torterades i fängelserna och förföljelserna nådde ofattbara nivåer. Det var detta som var orsaken till att man en gång i världen fattade beslutet att inleda det väpnade uppror som nu har lett till så mycket lidande och förtryck i Turkiet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet när det gäller avsnittet om Turkiet, och jag står givetvis bakom Vänsterpartiets reservationer i övriga avsnitt.

Fru talman! Jag skulle ha yrkat bifall till reservation 12, men det är redan gjort av Ingrid Näslund. Vi kommer att stödja den vid en eventuell votering. Fru talman! Jag skall börja mitt anförande med ett citat av Dalai lama: "För att möta vår tids utmaningar anser jag att människor måste utveckla en större känsla av universellt ansvar. Var och en av oss måste lära sig att inte enbart arbeta för sitt eget, familjens eller nationens bästa utan för hela mänsklighetens bästa. Universellt ansvar är den verkliga nyckeln till mänsklig överlevnad. Det är den bästa grunden för världsfred, för den rättvisa användningen av naturresurserna och genom omtanke om framtidens generationer - en omvårdnad om alla aspekter av vår miljö." Den här debatten handlar just om universellt ansvar och ansvar för framtiden. Först när människor har sina basbehov tryggade och åtnjuter mänskliga rättigheter kan de verkligen sätta in sin kraft på rättvisa och för framtidens generationer. Vi ser hur förtryckta folk inte klarat av sin nya frihet - i alla fall inte till en början - och hur de vänder sig mot varandra i inbördeskrig och våldshandlingar. Jag skall bara tala om ett fåtal länder, då Bodil Francke Ohlsson talat övergripande om MR för Miljöpartiets räkning. Jag skall börja med Tibet. och den icke-våldsprincip som tibetanerna har fört sin kamp mot övermakten med står i särklass. Den kinesiska regeringen hävdar att det s.k. sjuttonpunktsavtalet för Tibets fredliga befrielse - vilket undertecknades 1951 efter den lilla tibetanska arméns nederlag - visar att tibetanerna inte bara gick med på att invaderas av Kina utan att de t.o.m. inbjudit Kinas kommunistiska trupper att befria Tibet. Fakta visar dock att den tibetanska regeringen tvingats att godkänna detta dokument som formulerats av Kina och som påtvingats de tibetanska förhandlarna under hot om total militär erövring. Svält och hunger var okända fenomen fram till invasionen 1949-1951 men bl.a. därför att så många kineser nu bor i Tibet har svälten gjort sitt insteg. Tibet har naturligtvis sina begränsningar när det gäller att föda en växande befolkning, därför är svälten nu en del av livet i den tibetanska vardagen. När jag var i Lhasa och vi åt ute stod magra och smutsiga små tibetanska barn och tiggde om resterna. Förtrycket i Tibet har gått i vågor. Minst 1,2 miljoner människor av inalles 6 beräknas ha dött på grund av ockupationen, förtryck, svält, våld och direkta massakrer under åren 1951-1979. Kolonialismen i alla dess former måste stoppas vare sig de skyldiga är länder i eller utanför Europa. Det påpekas också av ett flertal länder, bl.a. Malaysia och Irland, i samband med FN:s generalförsamlings debatter rörande Tibetfrågan. Tibet är i dag, trots över 40 års kinesisk ockupation, fortfarande en självständig stat som blivit utsatt för illegal ockupation. Detta har erkänts av ett flertal länder, bl.a. av USA och Australien så sent som 1992. Det tibetanska folket är i dag ett mycket bra exempel på ett folk med rätt till självbestämmande. Det har en exilregering. Det har hela tiden gjort motstånd. Det hade några internationella förbindelser före ockupationen, men det förde en isolationistisk politik, och det behöver vi ju inte försvara. Dalai Lama har uppmanat Kina att gå med på att en internationellt övervakad folkomröstning hålls i Tibet. Det skulle ge tibetanerna möjlighet att i enlighet med sina rättigheter uttrycka sina önskemål med hjälp av demokratiska medel. Detta har Kina hittills vägrat att gå med på. År 1991 antog FN:s underkommission för förebyggande av diskriminering och skydd av minoriteter en resolution om situationen i Tibet. Den riktade uppmärksamheten mot de brott mot de mänskliga rättigheterna och den fundamentala friheten i Tibet som hotar det tibetanska folkets utpräglade kulturella, religiösa och nationella identitet. Mänskliga rättigheter existerar knappt för tibetanerna. Här i Sverige anser Miljöpartiet att ett seminarium om Tibetfrågan skulle anordnas med en inbjudan till Dalai Lama att delta i eller leda seminariet. Fru talman! Buddismen är långt mer än en religiös tro för tibetanerna. Den omsluter hela deras kultur och civilisation och utgör själva kärnan i deras existens. Av alla band som förenar tibetanerna som ett folk och en nation är religionen utan tvivel det starkaste. Tibets religion och nationella identitet är helt enkelt en och samma sak. Kloster, tempel och eremitboningar stod att finna i varje stad och by över hela Tibet. År 1959 fanns det totalt 6 259 kloster och tempel vilka beboddes av över en halv miljon munkar och nunnor. Sedan raserades eller skadades alla utom sju stycken. Förtrycket är ofattbart med tvångssteriliseringar, husrannsakningar, fängslanden och direkta konfiskationer av tibetanernas egendom, rivningar av hus m.m. Tibetfrågan bör återigen komma upp på FN:s bord trots Kinas protester. Det är allmänt känt vad som hände Panchen Lama som Dalai Lama utsåg. Han kidnappades med sin familj av kineserna som själva utsåg en tibetansk efterföljare från en mot överheten lydig tibetansk familj. Detta är mycket allvarligt. Det hotar också framtiden för sammanhållningen i Tibet. Sedan pågår det en hjärntvätt i Tibet. I tre timmar om dagen under flera månader får man en information och upplysning om Kina i olika kloster. Efter den skall man skriva under att man bl.a. tar avstånd från Dalai Lama. Detta har orsakat en ny flyktvåg av munkar och nunnor över bergen ned till Indien. Ibland lyckas de, ibland inte. De som inte lyckas hamnar i fängelse som samvetsfångar med allt vad det innebär. Jag skall nu övergå till att tala litet om Iran. Amnesty säger att dödsstraffen fördubblats i Iran, och det kan vara mycket högre siffror än så eftersom många dödsstraff aldrig rapporteras. Ofta döms de också utan riktiga rättegångar. Hedayatollah Zendehdel och Abolghasem Majd Abkahi är två män som satt fängslade sju år innan de dömdes och straffades med döden, huvudsakligen av politiska orsaker. Det är alltså mycket långa fängelsestraff innan domen kommer. Den kritiska dialogen med Iran har kollapsat. Att ha dialoger med en diktaturregim är nog tyvärr dömt att misslyckas. Men det är viktigt att pröva alla förhandlingsmetoder. USA bojkottar landet, och i Tyskland uppmanar nio CDU-parlamentariker landets ledning att likt England och Danmark upphöra med den s.k. kritiska dialogen. Den blir utan mening när oppositionella och religiösa minoriteter mördas och torteras. Nu är det dags att överväga nya former för att påverka Iran. Fem partier har också i reservation 11 under mom. 38 uttryckt att om nya politiska påtryckningar förblir utan resultat bör någon form av sanktioner övervägas. Reservation 12 behandlar asyl för iranska konvertiter. Där instämmer Miljöpartiet till fullo med Europaparlamentet fördömer Irans systematiska brott mot MR i Iran och också deras terrorism mot oppositionella och deras familjer i exil och noterar att situationen för de mänskliga rättigheterna ytterligare har förvärrats de senaste åren. Vi bör här i parlamentet fördöma den fortsatta diskrimineringen av kvinnor och deras rättigheter. Vi bör också fördöma arresteringar och tortyr av samvetsfångar. Då den iranska regimen inte tycks förstå det språk EU och Sverige talar, får vi tala ett språk som de förstår. Miljöpartiet vill att Sverige inte skall inleda större handelsförbindelser med den iranska islamiska republiken. I Nigeria har staten och ett multinationellt bolag, Shell, i största samförstånd exploaterat oljetillgångarna i Ogoniland med en oerhörd naturförstöring som följd. Detta bör fördömas. Där har vi också varit aktiva. Detta är kolonialisering när den är som värst med vapen i hand och utarmning av folkets överlevnadsmöjligheter av fiske och jord. Ken Saro Wiva fick det alternativa nobelpriset The Right Livelihood Award. Jag tror att han fick det mycket för att kanske rädda hans liv och hans idéer. Han mördades ju som bekant tillsammans med åtta andra. Fängslande, tortyr och dödsstraff förekommer också mycket här. Detta gäller ju urbefolkningarnas rättigheter i hela världen. På liknande sätt kränks urbefolkningarnas rättigheter. Det är 250 miljoner människor som tillhör urbefolkningar. Det är stora grupper av människor. Den största är kurderna med 25 miljoner, och sedan är folken mindre. Kurderna i Turkiet talar Per Lager om, och förföljelserna i Iran har jag talat om. De träffar kurderna om möjligt än hårdare än den övriga befolkningen. I norra Irak, där kurderna har eget parlament har det länge pågått en väpnad kamp mellan de två största partierna PUK och KDP. De hotas från tre håll. Från norr av Turkiet, från söder av Saddam Hussein och från mullornas regim i Irak. Här behövs en medling mellan partierna av utomstående och en fortsatt närvaro av FN för en fredlig samexistens.

Fru talman! Jag har några kommentarer kring kurdernas situation och situationen i Turkiet och Irak. Jag tycker att utskottets ställningstaganden och skrivningar är väl balanserade. Man har hittat bra formuleringar. Så har man också tränat sig på detta, år efter år, under en lång tid. Det här är en fråga som återkommit åtminstone så länge som jag har varit här i riksdagen - sedan 1991 - men givetvis även tidigare. Jag tycker också att Bengt Hurtigs inlägg var välbalanserat. Jag har inte så mycket att invända mot det. Tvärtom gör jag ungefär samma analys. Västvärlden har ett ambivalent förhållandet till Turkiet. Till en del ses Turkiet som en allierad, och landet var också ett värn mot den sovjetiska imperialismen på sin tid. Nu är situationen något annorlunda, men fortfarande ses Turkiet som en allierad. Demokratin i Turkiet är också väsentligen, och jag menar just väsentligen, bättre än styrena i alla de stater som finns runt omkring, i arabvärlden och på andra håll - Iran, Irak, Syrien m.m. I Turkiet förs, som Hurtig själv sade, en frisk debatt om timade händelser, och den tror jag också gör att situationen kan komma att förändras successivt. När det gäller tullunionen var det faktiskt de västorienterade krafterna i Turkiet som ville ha in landet i tullunionen - inte minst de upplysta vänsterkrafterna. Dessa vädjade om att vi skulle låta Turkiet komma in i tullunionen. Det är alltså litet konstigt att motsvarande vänsterkrafter här i Sverige ville utestänga Turkiet när deras kolleger där närmast önskade att man skulle ta in Turkiet i tullunionen. Nu är Turkiet inne, och därmed kan också en dialog hela tiden föras med den turkiska regeringen om mänskliga rättigheter, om demokrati och om övertramp av olika slag. Just nu är Turkiet inne i en dramatisk period, där det regerande islamistiska partiet har kommit i konflikt med militären och det nationella säkerhetsrådet. Det är en balansakt som pågår. Samtidigt fattade det turkiska parlamentet häromdagen beslut om att förbättra och förändra regelsystemet när det gäller häktningstider och liknande, så det tas ändå vissa steg i rätt riktning. Det är viktigt att vi i Sverige, liksom givetvis Västeuropa över huvud taget, ställer tydliga krav på Turkiet. Mänskliga rättigheter är ingen relativ fråga utan en absolut fråga. Det måste vi vara överens om, och det är vi också. Vi måste markera mot övergrepp. Det är ytterst fråga om mänsklig värdighet, en grundbult i varje mänsklig samvaro. Men vi kan inte vänta oss och räkna med att allting sker på en gång. Otåligheten i den här salen är och har alltid varit stor när det gäller de här frågorna, men jag tror att man måste räkna med pragmatiska lösningar och framsteg som sker steg för steg. Det är den enda metoden. Men vi måste se till att färdriktningen är den rätta och riktiga, annars går det inte. Det finns i Sverige, som i väst i övrigt, en bristande förståelse för och insikt i Turkiets politiska kultur och dess samhällsstruktur, vilken har byggts upp under från oss i väst skilda historiska och religiösa betingelser. Vi måste visa respekt för det. Vi måste förstå att de har en annan historia och en annan bakgrund. Men vi måste också stödja de västorienterade krafterna - de som vill ha mänskliga rättigheter, de som vill modernisera landet. PKK är en utmaning mot det turkiska samhället. Jag vet också hur det var innan - jag har följt med det och läst om det - så jag kan konstatera att Hurtigs inlägg därvidlag var riktigt. Men ändå: PKK är en marxist-leninistisk organisation som med våld vill upprätta en separat stat i Turkiet, och Turkiet har legitim rätt att försvara sig mot detta. Jag tycker att det är tragiskt att Turkiet inte steg för steg, tillsammans med demokratiska krafter bland kurderna, löser upp konflikten och tillgodoser kurdernas vilja till regionalt självstyre och kulturella rättigheter. Det är i en dialog med de demokratiska krafterna som man kan åstadkomma någonting - inte genom att försöka bomba ihjäl PKK. Vi hade i dag, både fru talmannen och jag, besök i olika sammanhang av en representant för den kurdiska stiftelse som nu är erkänd av Turkiet och som skall premiera just insatser för mänskliga rättigheter samt insatser för barn, kvinnor och andra. Det är en sådan sak som vi skall stödja, liksom vi stöder andra MR Fru talman! Kurdfrågan är geopolitiskt mycket komplicerad. Vad som sker i norra Irak har bäring på helheten. I Irak råder ju, som har sagts här, en komplicerad situation med ett inbördeskrig, även om det just nu är stilla, mellan de två partierna. Jag tycker att det ligger i Turkiets intresse att NGO:er får verka i området och komma in där. Jag ser deras insatser som flyktingförebyggande insatser. Om alla dessa lämnar området släcks hoppet för många. Flyktingströmmar kan uppstå, och det blir då Turkiet som främst får ta stöten. Jag tycker det är minst sagt oförståeligt att Turkiet inte låter NGO:er passera gränsen till Irak och verka där inne. Det är kontraproduktivt för Turkiets intressen. Slutligen finns det trots allt anledning att från svensk sida noga följa de ansträngningar som görs för att medla i den interna konflikten mellan de kurdiska partierna och, om förutsättningar föreligger, aktivt bidra till att en förtroendeskapande process kan komma i gång som gör att det dagliga livet för de 3,5 miljoner kurderna i Irak blir rimligt och uthärdligt.
Fru talman! Gustaf von Essen nämnde att vänstern i Turkiet vädjade om att vi skulle låta Turkiet gå med i tullunionen. Det är riktigt att en stor del av vänstern i Turkiet gjorde det. När jag satt i Europaparlamentet hade vi flitiga kontakter med vänstern i Turkiet, och det fanns också de som delade vår synpunkt att man ännu en tid skulle försöka använda det här som en press på Turkiet. Det var också vänstern i Europaparlamentet som hade ansvaret för den rapport som låg till grund för det första beslutet, dvs. att säga nej till unionen. Det skedde, kan man säga, också i samråd med vissa vänsterkrafter i Turkiet. Sedan fanns det andra vänsterkrafter som sade att det här över huvud taget inte skulle kopplas ihop. Man menade att mänskliga rättigheter skall införas och bli verklighet i Turkiet på grund av det turkiska folkets behov, inte på grund av behovet av en tullunion. Det fanns alltså många olika åsikter i det här spektrumet.
Fru talman! Jag är väl medveten om detta. Jag tycker nog att det är synd att Hurtig, som många gånger är en väldigt klok person, inte inser att en tullunion ändå innebär en viss hållhake på Turkiet på sikt. Det blir en dialog som pågår hela tiden, år efter år, där man varje år kan träffas och gå igenom situationen med utgångspunkt i de avtal man har. Men det kan tänkas att Hurtig inte är så intresserad av att Turkiet kommer in i det systemet. Han tycks ju inte vara intresserad av att Sverige heller är med där, så det kan kanske vara parallellt.
Fru talman! Vi hade nog föredragit att man väntat några år och nöjt sig med EES-avtalet. Den uppfattningen delar vi nog numera med en majoritet av svenska folket, att döma av de erfarenheter vi har. Sedan anser vi också att varje land självt bestämmer över sin suveränitet och sitt oberoende och självt fattar beslut om vilka organisationer det vill tillhöra. Vi har uppfattat att Turkiet vill tillhöra den här unionen, och då bör man också naturligtvis ha rätt att, när omständigheterna är lämpliga och demokrati och mänskliga rättigheter respekteras, få komma i gång med förhandlingar om de framtida relationerna med
Fru talman! Jag vill bara tillföra att EU ju har fördelen av att vara en stormakt på det här området. Med hjälp av alla dessa Europaavtal och andra avtal, exempelvis tullunioner, har man möjlighet att varje år föra en dialog om utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter. Det är faktiskt EU:s stora styrka, och EU är mycket angeläget om att ha den här möjligheten. Då kan man, tycker jag, koppla insatser på biståndets och handelns område till utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i en rad olika länder runt Medelhavet och på andra håll. Särskilt tror jag att Turkiet är mycket lyhört för de olika ståndpunkter och den kritik som kommer härifrån. Det finns många starka, västorienterade krafter som man skall stödja. Mobbar man ut Turkiet, säger nej till det, säger att det inte sköter sig utan bara gnäller, klagar och hackar tror jag att det kan bli litet kontraproduktivt. Det kanske sluter sig inne eller vänder sig mer österut för att finna sin marknad där. Jag menar att vi på alla sätt skall försöka ha Turkiet med oss och vandra hand i hand nedför den här knaggliga vägen, som vi nu försöker göra.
Fru talman! Det är väl inte Turkiet jag främst vill gå hand i hand med genom livet, om man inte ändrar sig. Jag menar att vi skulle ha krävt någonting. De ville gärna in i tullunionen, och vi kunde ha krävt en hel del saker, men vi gjorde inte det. Det tycker jag var fel. Förlåt mig, fru talman, men accepterade Gustaf von Essen att den turkiska staten har sin legitima rätt till det förtryck och mördande av kurderna som utövas i östra Turkiet?
Fru talman! Jag började med att säga att jag tycker att utskottets text i hela det avsnitt som berör Turkiet, Irak och Syrien var välskriven och klargörande, även på den punkt som Ragnhild Pohanka efterlyser. Därför brydde jag mig inte om att på min korta tid ta upp alla de saker som jag kanske skulle ha velat ta upp. Jag tycker givetvis inte på något sätt att det är försvarbart. Jag tror att Ragnhild Pohanka och jag på det här området, liksom kanske på en del andra områden, har gemensamma ståndpunkter.
Fru talman! Jag blev litet lugnad av Gustaf von Essens uttalande. Men jag är litet tveksam ändå.
Fru talman! Jag får ha ett personligt samtal med Ragnhild Pohanka om detta. Det har jag haft många gånger förut, och det har inte varit så stora kontroverser vid sådana samtal.

Fru talman! Problemen i Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter är akuta. Efter en resa tillsammans med andra riksdagsledamöter till Ankara och Istanbul med den svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet i januari blev jag förvissad om att vägen är lång till målet, rättigheter för var och en, åtminstone till det vi innefattar i begreppet mänskliga rättigheter. Det verifierades vid våra möten med turkiska MR-organisationer, med läkarna, journalisterna, advokaterna och fackföreningsledarna, alla med stort engagemang, flera med stora personliga uppoffringar i kampen för de mänskliga rättigheterna. Det viktiga är att vi inte vänder Turkiet ryggen. Det är visst och sant. Men lika viktigt är att vi inte tummar på kraven när det gäller respekt för människans grundläggande rättigheter. Jag och även andra i den här kammaren har tidigare, bl.a. i en interpellationsdebatt med utrikesministern, begärt ett ännu mer aktivt svenskt-nordiskt engagemang i den kurdiska frågan, t.ex. som ett fredsmäklarinitiativ från de nordiska regeringarna. Men jag ser också möjligheten, enligt det särskilda yttrandet nr 5 av Vänstern och Miljöpartiet, att man inom OSSE föreslår en permanent kommitté för att lösa den väpnade konflikten. Exemplen på brott mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet är otaliga, och nästan uteslutande har det handlat om minoriteter. Framför allt gäller det den kurdiska befolkningsgruppen, som drivs på flykten, nekas sitt språk, sin kultur och varje form av självständighet. I de nio provinser i sydöstra Turkiet som fortfarande har undantagslagar beskrivs situationen av många som ett regelrätt inbördeskrig. Värst utsatt, som vid alla väpnade konflikter, är civilbefolkningen. Framför allt gäller det barnen. Jag vill här ge ett erkännande åt utrikesministern, som vid mötet med Genève häromdagen bl.a. gjorde kritiska uttalanden om Turkiet. Det finns också ljusglimtar i mörkret, även om skenet ibland kan bedra, och det finns skäl att vara på sin vakt. Jag fick i dag, liksom säkert flera andra, ett brev från den turkiska ambassaden. Från officiellt turkiskt håll gäller, enligt brevet, att målsättningen till årets slut är att MR-frågan skall vara överflödig på dagordningen och i relationen till EU. Den 6 mars antog den turkiska nationalförsamlingen ett nytt lagförslag som inkluderar något som kan likna en reform på området mänskliga rättigheter. Vice premiärministern, tillika utrikesminister, Tansu Çiller har sedan i höstas talat om förbättringar vad gäller häktningstider, möjligheter till advokat, inskränkningar i säkerhetsdomstolarnas kompetens m.m. Nu meddelar hon omvärlden att hon har hållit vad hon lovat. Om lagen, som såvitt jag förstår trädde i kraft den 12 mars, verkligen ger de enskilda och utsatta en rättvis och human behandling eller om det bara handlar om kosmetika lär vi snart bli varse. Under bildande är också en officiell koordinationskommitté för mänskliga rättigheter, som skall ha till uppgift att bl.a. genast ta itu med frågor som tortyr, försvunna människor, reformering och modernisering av polisen, m.m. Om detta kommer att ge verkliga och positiva resultat eller om också detta är ett försök att maskera verkligheten kommer inte att kunna undanhållas omvärlden. Till nästa möte med denna kommitté på högsta nivå kommer ordförandena i organisationerna för mänskliga rättigheter och Stiftelsen för mänskliga rättigheter i Turkiet att bjudas in med tanke på att just dessa organisationer har anklagat myndigheterna för brott mot mänskliga rättigheter. Jag ser fram emot rapporten från det mötet. Fru talman! Antingen är detta som sagt en början till något positivt i allt elände eller också är det bara ännu en tom gest för att försöka blidka EU och öka integrationsmöjligheterna. En annan allvarlig bild av Turkiet i dag är ett land i utförsbacke, både vad gäller demokrati och ekonomi, utan bromsar och med en maktlös förare. Huvuddelen av 1997 års budget går till militären och till att betala skulder. Ett fortsatt starkare engagemang från vår regering, från oss riksdagsledamöter, från frivilligorganisationer, andra nationer, EU, Europarådet och FN tror jag är mycket betydelsefullt för en positiv utveckling vad gäller mänskliga rättigheter och den kurdiska frågans lösning i Turkiet. Min motion U604 tillgodoses i huvudsak genom betänkandetexten. Därför finns ingen miljöpartireservation med anledning av just den. Tack för ordet!
Fru talman! Jag vill bara göra ett litet påpekande. Mycket av det som Per Lager har sagt om att den kurdiska frågan måste få en lösning håller jag naturligtvis med om. Men jag vill påpeka att genom den turkiska regeringens sätt att handskas med minoriteter är det inte bara kurderna som har råkat illa ut. I sydöstra Turkiet har assyrierna/syrianerna, vilket vi också har behandlat i betänkandet, råkat mycket illa ut. Den befolkningen bestod år 1960 av ungefär 70 000 människor. Nu är det en liten spillra kvar på kanske drygt 2 000 människor. Man kan alltså tala om en etnisk rensning från det här området. Tyvärr har den gruppen också blivit klämd mellan turkar och kurder, därför att den har vägrat att delta på den ena eller den andra partens sida. Många av dem som sett sig tvingade att fly lever i vårt land, ca
Fru talman! Jag nämnde att det gällde minoriteter, i huvudsak den kurdiska befolkningen, Ingrid Näslund. Jag känner mycket väl till assyriernas/syrianernas situation, framför allt att de varken betecknas som det ena eller det andra. De är ingenting i Turkiet. Det är en mycket liten grupp på ca 10 000 människor. I förhållande till kurderna som är 13-15 miljoner är det en liten grupp. Icke desto mindre är den lika utsatt.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att jag, just för att det är en liten grupp, anser att det är ännu mer angeläget att vi försvarar dessa människors rättigheter eftersom de är ännu mer försvarslösa. Naturligtvis blir det fler enskilda kurder som råkar illa ut, men för varje enskild människa vars rättigheter förtrycks är katastrofen lika stor.

Fru talman! Det är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas passivitet som skrämmer mig, sade Martin Luther King. Jag tänker faktiskt ta upp frågor som inte varit uppe till debatt i dag. Jag hade tänkt ställa en hel massa frågor till socialdemokraterna i regeringspartiet, men jag vet inte vem jag skall ställa dem till här, för jag hittar inga som kan företräda partiet i de här frågorna. Jag vill börja med Alexander Nikitin, som är f.d. marinofficer och som jag kämpade för hela förra året, som den 6 februari blev tagen i sitt hem och beskylld för att vara landsförrädare. Han hade givit ut en rapport som hette Norra flottan - potentiell risk för radioaktiv nedsmutsning i regionen. Den gällde alltså Kolahalvön. På de frågor jag ställde under året svarade utrikesministern till en början att detta var en inre angelägenhet och att vi inte skulle lägga oss i det hela. När jag pressade på ännu mera och Amnesty hade lagt sig i det hela började man tycka att detta var en yttrandefrihetsfråga. Man kan fråga sig: Hur är läget i dag? Alexander Nikitin blev släppt den 15 december, och det står i betänkandet att man i utskottet tror att man i Ryssland skall leva upp till sina åtaganden och att ryssarna skall följa europeiska MR-konventioner och andra MR instrument som Ryssland tillträtt, därför att Jeltsin i mars har lovat att man skulle följa sina utfästelser. Men jag kan tala om att Alexander Nikitin inte får lämna sitt land utan har fått skriva på en skriftlig förbindelse att stanna inom landet. Bellona, som är den miljörörelse av samma typ som Greenpeace som har agerat uppe på norra halvön, har inte en chans att komma tillbaka. Här råder alltså ingen yttrandefrihet, och det är ett hot mot mänskliga rättigheter eftersom det är ett globalt hot som man har att göra med. Jag har ju tidigare ganska mycket tagit upp frågor om Östtimor och Kosova. Jag rekommenderar er att antingen gå med i Östtimorkommittén eller läsa en tidning som heter Merdeka & Östtimorinformation, som innehåller nyheter från Östtimor, Västpapua och Indonesien. Jag vet att man har yrkat bifall till reservationerna 9 och 10 om ständig närvaro i Östtimor och om att man inte skall ge u-krediter till Indonesien. Historien bakom kan väl nästan alla här nu, men man får ju komma ihåg att det inte bara är Östtimor som demokrati nu inte råder i, utan hela Indonesien. Den 27 juli hade man tränat upp arbetslösa ungdomar som fick bra betalt för att ta sig in på PDI:s, dvs. det demokratiska partiets, högkvarter. De lyckades inte ta sig in trots att de hade järnstänger och spetsade bambukäppar, utan till slut var soldaterna i elitförbanden själva tvungna att ta sig in på högkvarteret. Man dödade fem personer, 149 blev skadade och 23 saknas än i dag. Det här är ingenting som är koncentrerat till bara Östtimor, utan det är övergrepp som sker i Indonesien. Muchtar Pakpahan, som är en oberoende fackföreningskämpe, sitter i fängelse, och man har försökt hitta en massa anklagelser mot honom. Nu säger man att han står inför rätta för s.k. subversiv verksamhet, vad nu det är för någonting. De kanoner vi har skickat talar Dag Törnblom på Försvarsindustriföreningen om skall användas mot sjörövare i Indonesiens sjöterritorium. Tro't den som vill! Det finns ju de som flyr från Östtimor och Indonesien, och de känner nog till vad de här kanonerna används till. De sätts på båtar, nämligen. Det fördes en förtalskampanj från Suharto innan fredspriset delades ut till José Ramos Horta och Carlos Felipe de Ximenes Belo 1995, i vilken man sade att det andra partiet, UDP, inte gillar att man ger fredspriset till den här organisationen. Men det är faktiskt så att de två falangerna, UDP och Fretilin, gick ihop i en paraplyorganisation redan 1986, och de står bakom fredspriset. Jag menar att det är hög tid att man får den ständiga närvaron på Östtimor. Man har bett oss att agera nu i år efter att detta fredspris delades ut. Jag skulle också vilja ta upp Burma. Man har inte talat så mycket om Burma, och det finns ingen reservation här. Men EU-parlamentet har krävt att unionen skall upphäva de tullförmåner som Burma har med EU-länderna. Några länder som tydligen inte vill upphäva dessa förmåner är Storbritannien, Frankrike och Tyskland, för de tycker att det är viktigare med handelsförbindelser. Men alla som sitter här vet att det i Burma absolut inte finns någon demokrati. Aung San Suu Kyi sitter så att säga i kommunarrest. Tidigare satt hon i arrest i sex år, och nu får hon inte lämna det område där hon bor. Man får inte heller komma dit och demonstrera där utanför, och hon får inte hålla tal. Då frågar man sig: Kommer vår utrikesminister att agera nu i EU den 24 mars i den här frågan? Kashmir skulle väl ha kommit upp här i dag om Ingbritt Irhammar hade varit här, men ingen har nämnt detta område heller, och där råder det också oroligheter. Ett TT-telegram säger att turister varnas för Kashmir. Det finns så många områden som man i det här betänkandet bara har lagt undan. Man säger att man skall agera, men man säger inte hur man skall agera, och det var det jag hade velat ha reda på här. Man skickar inte några observatörer och man har inga MR kommissarier närvarande, men man skall ändå agera. Jag hade velat få svar på hur! Vad gäller Kosova säger den tyske utrikesministern Kinckel i en intervju i Die Welt att Kosova lätt kan explodera i ett Bosnienliknande krig om inte det internationella samfundet gör koncentrerade ansatser att stoppa en ny tragedi på Illyriska halvön. Han skall också ha sagt att det är i Kosova som upplösningen av före detta Jugoslavien började 1981, att det sedan dess har rått frontalkrock mellan den serbiska repressionen och albanernas vilja att trygga sin nationella identitet och att utvecklingen i Kosova har en direkt påverkan på Tyskland. Men tycks inte Sverige påverkas av den här situationen? Är vi för långt ifrån Kosova? Det är vi ju egentligen inte. Vi har kosovaalbaner här i vårt land och är beredda att skicka tillbaka dem. Det här har jag också tagit upp i debatter. Jag hade velat fråga Tone Tingsgård om vi skall fortsätta med detta med tanke på det läge som råder. Senast i mars var det en grupp ledamöter i det europeiska parlamentet som ville ha en resolution om Kosova och ta till konkreta initiativ för att öppna en dialog mellan Belgrad och Prishtina. Resolutionsfördraget på nio punkter säger bl.a. att det europeiska parlamentet fördömer de kontinuerliga serbiska förföljelserna i Kosova och uppmanar de serbiska myndigheterna att frige alla politiska fångar. Motionen kräver att EU och FN får öppna sina kontor i Kosova för att öka den internationella närvaron i regionen. Är detta någonting som regeringspartiet kommer att driva? Jag bara frågar. Jag har stått här och varnat för att det kan bli ett blodbad i Kosova lika väl som det har blivit på andra håll i världen. Gör man ingenting utan bara säger att vi skall avvakta kommer det att bli en mycket olycklig lösning eller ett mycket olyckligt fall i Kosova. Jag skall väl säga något positivt i alla fall. Generalsekreteraren har utsett en emissarie som heter Marker och är från Pakistan, och han skall få komma till Indonesien och besöka Östtimor för att se hurdant läget är. Men det är inte tillräckligt. Han kommer att få komma in, titta och sedan återvända. Jag menar att det behövs en ständig närvaro på Östtimor för att man skall kunna se med egna ögon vad som döljer sig under ytan och komma till rätta med det. Det gäller också många andra länder i världen, men nu har jag tagit upp några fall.

Fru talman!

Vi anser, till skillnad från regeringen och utskottsmajoriteten, att det inte finns någon anledning att ändra lagen, eftersom parterna i kollektivavtal kommit överens om när den fria gruppsjukförsäkringen skall betalas ut, nämligen när sjuklönen upphör. Vill den ena parten omförhandla avtalet bör det, enligt vår uppfattning, ske inom ramen för sedvanliga förhandlingar och inte genom lagstiftning. Vi vet att det pågår en tvist mellan arbetsmarknadens parter i denna fråga. Ärendet har förts till gemensam skiljenämnd. Vi moderater finner det anmärkningsvärt att regeringen och utskottsmajoriteten tar ställning för den ena av två parter i en arbetstvist, som nu sker. Man kör helt enkelt över avtal genom att stifta lag. Under utskottsbehandlingen av ärendet uppvaktades utskottet av representanter för den samlade fackliga rörelsen, vilket var ganska anmärkningsvärt under en pågående arbetstvist. Ännu mer anmärkningsvärt var det att utskottsmajoriteten ordagrant antog det förslag till skrivning som fackorganisationerna överlämnade. Man blir lätt skrämd över det beställningsarbete som vi befarade i vår motion och som vi nu har kunnat bli vittnen till. Fru talman! I ett särskilt yttrande tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna har vi återigen sagt att det var en helt felaktig åtgärd att besluta om den förlängda sjuklöneperioden. Om vi hade kunnat skulle vi ha yrkat bifall till ett avskaffande av denna lag, men det har inte låtit sig göras i samband med den nu aktuella propositionen. Inte heller har förslaget till det utskottsinitiativ som togs av Folkpartiet fått någon majoritet, vilket är att djupt beklaga. Nu har näringsministern visserligen i en interpellationsdebatt den 30 januari lovat att systemet skall ses över och att han är medveten om att "det finns brister i förslaget", men ett ändringsförslag måste komma snart. Det kommer ideliga rapporter om att företag inte vågar anställa på grund av sjuklönen - och detta i en tid när regeringen säger sig värna särskilt om småföretagen. SAF och LO är visserligen ofta oeniga, men i ett brev till regeringen i början av året har de krävt: Upphäv beslutet! De har också nyligen tillsammans uppvaktat statsrådet Klingvall i frågan. Kanske kan vi av Ronny Olander få något besked om vad som händer i ärendet? Det skulle vara mycket intressant för landets alla småföretagare att få reda på. De klarar i dag helt enkelt inte av att betala lön två gånger, vilket kan bli fallet om en nyligen anställd insjuknar. Till sist vill jag säga några ord om det särskilda yttrande där vi tillsammans med Folkpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centern åter påtalar det uttalade behovet av en ökad samverkan och finansiell samordning mellan försäkringskassa, socialtjänst, hälso och sjukvård och gärna även arbetsförmedling. "Försök sparade 154 miljoner i sjukförsäkringen", stod det i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen den 3 mars. Där berättade man att finansiellt samarbete - FINSAM, som vi brukar säga i dagligt tal - mellan sjukvården och försäkringskassor i tolv kommuner har gett detta positiva resultat. Och detta är enbart en ekonomisk redovisning! Hur mycket betyder det inte för den enskilda sjuka människan att känna att olika myndigheter drar åt samma håll för hennes rehabilitering! Vi vill se mer av sådana försök. Nu ger regeringen klarsignal för tio ytterligare försök mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård och socialtjänst. Jag vill gärna säga att utskottsskrivningen är ett steg i rätt riktning och ganska positiv. Men några av oss är litet otåliga, och vi är oroliga för de människor som är i "gråzonen", dvs. de som inte är tillräckligt sjuka för att få sjukpenning eller pension men inte heller är tillräckligt friska för att kunna ta ett arbete eller helt enkelt inte kan få ett arbete i dagens arbetsmarknadssituation. Vi anser att verksamheterna gärna kunde ha blivit fler än tio. Man kunde ha tagit vara på alla de idéer som finns och initiativ som tas. Vi är otåliga, som sagt var. Vi anser att en sådan här verksamhet bör bli permanent och att regeringen snarast bör förelägga riksdagen ett principbeslut i frågan. Fru talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen i ärendet.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU9 handlar om ändringar i sjuklönelagen samt att riksdagen skall godkänna en utökning av lokala försöksverksamheter med finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso och sjukvård och socialtjänst. Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9 samt avstyrker bifall till motionerna och reservationerna. Först avser jag att kommentera förslaget om sjuklönen och den tillämpning som den fått på arbetsmarknaden, och därefter kommer jag att ta upp Fru talman! När riksdagen diskuterade och beslöt att förlänga arbetsgivaransvaret angående den förlängda sjuklöneperioden att även omfatta dag 15-28 var det varken regeringens eller utskottets mening att det skulle få som konsekvens att arbetsgivarna skulle uppfatta och tolka lagförslaget så att det minskar de anställdas sjukersättningar enligt kollektivavtal. Vid riksdagsbehandlingen av regeringens förslag om förlängningen av sjuklöneperioden framhöll socialförsäkringsutskottet att det förhållandet att sjuklöneperioden förlängs inte hindrar tillämpningen av nu gällande avtal om kompletterande sjukersättningar för samma tid.

Det handlar om ett förtydligande, och det är bara att beklaga att det fanns ett utrymme för annan tolkning än vad som avsågs med lagförslaget med ikraftträdande den 1 januari 1997. Detta tillrättaläggs nu med dagens behandling. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 1997. Jag tycker att det är trist att Moderaterna försöker göra frågan till något annat än vad den är. Därmed har jag också kommenterat Moderaternas reservation och andra partiers särskilda yttranden. Folkpartiets krav om ett utskottsinitiativ förvånar mig något. Jag tolkar det faktiskt så, att det handlar om att ta några politiska poäng med tanke på debatten i höstas. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att vi har fasta, långsiktiga spelregler på arbetsmarknaden. Därför kan vi inte ändra reglerna från den ena dagen till den andra. Hur skall arbetsgivarna kunna få en möjlighet att planera sin produktionsapparat och även ta sitt ansvar ur arbetsmiljö och rehabiliteringssynpunkt om vi inte har fasta regler? Det är lindrigt sagt ett haltande resonemang. Ett av många skäl för den förlängda arbetsgivarperioden var att den skulle ge en besparing på 1,1 miljarder kronor till statskassan. Detta berörs inte i de särskilda yttrandena. Varför? Denna fråga måste varje ansvarskännande politiker ställa sig. Var skall dessa pengar då sparas in? I denna debatt finns det anledning att påminna sig att sjuktalet har sjunkit och fortfarande sjunker. Sedan 1992 har sjuktalet sjunkit mycket kraftigare än vad som kalkylerades i början av 90-talet. Arbetsgivarkollektivet torde ha tillgodogjort sig en minskning av sjuklönekostnaden i storleksordningen 3 miljarder kronor mer än vad som förutsågs vid införandet av sjuklöneperioden 1992. Vi socialdemokrater vill i dagens debatt också påminna om två förhållanden som vi alla har ett ansvar för att lyfta fram. För det första: För en anställd som på grund av sjukdom antas komma att vara borta från arbetet i särskilt stor omfattning kan försäkringskassan i dag besluta om s.k. särskilt högriskskydd. I dag finns det 6 940 personer som omfattas av detta enligt beslut av försäkringskassorna. Kassans bifall av en ansökan innebär dels att den anställde har rätt till sjuklön efter en kompensationsnivå på 75 % för den första dagen i varje sjuklöneperiod, dels att ersättning utbetalas till arbetsgivaren för kostnaden för sjuklön till den anställde. För det andra: Företag med en viss högsta lönekostnad på 130 basbelopp har enligt sjuklönelagen möjlighet att försäkra sig hos försäkringskassan mot sjuklönekostnader avseende tid fr.o.m. den tredje ersättningsdagen. I dag har 7 653 arbetsgivare tecknat denna försäkring för en kostnad av 2,5 % på lönesumman, och under 1996 har det utbetalats 78 miljoner till arbetsgivarna. Rätt att teckna en sådan försäkring har arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalenderår exklusive sociala avgifter och särskild löneskatt inte beräknas överstiga 130 basbelopp. Det är företag i storleksordningen ca 20 anställda. Kring dessa två förhållanden kanske det behövs mer information. Riksförsäkringsverket har upplyst 200 000 arbetsgivare om denna möjlighet. Det fortlöpande informationsansvaret har försäkringskassorna. Härtill kommer att man inom Socialdepartementet bereder ett utredningsuppdrag till Riksförsäkringsverket om småföretagarförsäkringen. Fru talman! När det gäller den andra delen av vårt betänkande, som handlar om SOCSAM-projekten och riksdagens godkännande av utökningen från fem till tio olika försöksområden, tycker jag att det är glädjande med ambitionerna från olika partier i utskottet, även om vi har något olika uppfattning om hur fort vi skall gå fram. Inom området pågår en försöksverksamhet med finansiell samverkan mellan försäkringskassan och hälso och sjukvården, det s.k. FINSAM projektet. Denna försöksverksamhet är i slutskedet och har just utvärderats med mycket gott resultat. FINSAM har därför förlängts t.o.m. 1997 och SOCSAM t.o.m. år 2000 av riksdagen så sent som i december 1996. Det skedde genom betänkandet När det gäller SOCSAM-projekten skall uppföljning och utvärdering ske på både lokal och central nivå. Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket har särskilt ansvar för detta. Uppföljningen skall ske fortlöpande och redovisas senast den 1 juni år 2000. Våren 1996 hade endast ett försök kommit i gång - Stenungsundsprojektet. Under hösten 1995 hade ett stort antal intresseanmälningar inkommit. Dessa har överlämnats till Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen för beredning. För ytterligare tre områden har besluten fattats och försöksverksamhet kommer att startas, nämligen Göteborg, Grästorp och Gotland. Därutöver finns fyra ansökningar som kan förväntas resultera i att försöksverksamhet kommer i gång under året. Erfarenheterna hittills visar att det tar lång tid att komma i gång med försöksverksamhet. Försöket måste förankras inom de olika organisationerna, både bland politiker och tjänstemän. Det är rimligt att en försöksperiod omfattar flera år, för att den skall kunna ge ett tillfredsställande underlag för en utvärdering. Med denna rimlighetsbedömning kan det vara klokt att skynda fram i lagom takt och inte förhasta sig även om det har ett vällovligt syfte. Det finns en förnuftig uppfattning i utskottet om att denna verksamhet på sikt skall permanentas. Om detta är vi eniga. Men majoriteten av oss anser att vi bör ha en stabilare grund med konsekvensanalyser att stå på. Denna uppfattning delar vi med regeringen. Noterbart är också i socialförsäkringsutskottet att rehabiliteringen är en viktig fråga som ofta debatteras och som det finns ett stort engagemang i. Jag vill även nämna det sätt att arbeta med och se på rehabilitering som varit aktuellt i flera utredningar. Bl.a. har Sjuk och arbetsskadekommittén i sitt slutbetänkande, SOU 1996:113, behandlat frågor om samordnad rehabilitering för utsatta grupper. Kommittén, som har betonat vikten av att anlägga en helhetssyn på den enskilde och dennes behov, har i samråd med Arbetsmarknadspolitiska kommittén föreslagit att försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen skall utveckla en finansiell samverkan på lokal nivå för planering och genomförande av rehabiliteringsinsatser och andra arbetsförberedande åtgärder. I betänkandet Egon Jönsson - en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet, SOU 1996:85, riktas stark kritik mot dagens sektoriserade organisation och dess bristande förmåga att tillgodose svaga gruppers behov av försörjning och stöd. Kartläggningen visar bl.a. dels att det förekommer en rad samverkansprojekt runt om i landet, dels att antalet svaga och utsatta tenderar att både bli fler och ha alltmer komplexa problem, vilket gör att behovet av samverkan ökar. De förslag utredningen lämnar förutsätter vare sig en ny organisation eller finansiell sammanläggning utan bygger snarast på ett alternativt synsätt. Kartläggningen visar att mycket går att göra inom de ramar som finns. Dessa båda betänkanden är under beredning i Regeringskansliet, och en proposition är aviserad till mitten av april i år. Fru talman! Jag vill avslutningsvis än en gång betona vikten av rehabiliteringsområdet och ett förstärkt samarbete inom det finansiella området myndigheter emellan, där människan sätts i centrum för våra olika åtgärder och där helhetsperspektivet är honnörsordet.

Vi blir med detta möjligheternas ambassadörer i stället för svårigheternas konsulter. Med detta vill jag tacka för ordet. Jag ser fram mot en konstruktiv debatt som kan föra frågan framåt till gagn för de berörda människorna.

Fru talman! När det gäller själva huvudfrågan i detta ärende kan jag säga att vi inte har försökt göra någonting annat av ärendet än vad som är fallet, Ronny Olander. Utskottet tar härmed nu faktiskt direkt ställning för en av två tvistande parter, vilket jag anser är olämpligt. Jag konstaterar också att utskottet därmed går emot intentionerna i sjuklönelagen. I propositionen, 1990/91:181, betonade socialminister Ingela Thalén vikten av att de avsedda kompensationsnivåerna i sjuklönelagen slog igenom på ett likartat sätt på hela arbetsmarknaden. Hon menade att detta var väsentligt, för annars skulle vissa grupper kunna få högre ersättning än andra. Det är precis den huggsexa som vi nu riskerar att få. När det gäller sjuklönen säger Ronny Olander att arbetsgivarna vill ha fasta spelregler. Det var ett bra beslut vi fattade om sjuklöneperioden förra gången, men detta beslut orkar företagen inte med. Allt vad Ronny Olander har sagt - de regler som är uppställda - kan vi mycket väl, men hur ser det ut i verkligheten? Jag har läst en insändare i Göteborgs-Posten, men jag skall läsa den högt vid nästa replikskifte i stället.
Fru talman! I mitt anförande gjorde jag mycket klart att dagens debatt handlar om ett förtydligande. Det fanns tydligen ett utrymme som varken regeringen eller utskottet kände till när vi diskuterade den förlängda arbetsgivarperioden. Sådana är förhållandena. Det är det som gäller. Jag kan inte med den bästa vilja i världen utläsa att vi med dagens förslag skulle gå emot några intentioner i sjuklönelagen. Det handlar nog mera om huruvida man accepterar resonemanget om att vi gör ett förtydligande, Gullan Lindblad. Gullan Lindblad sade i sitt anförande att det skedde uppvaktningar i vårt utskott. Det är inget ovanligt, Gullan Lindblad. Vi får ett flertal uppvaktningar från mängder av intresseorganisationer. Att landets samtliga löntagarrepresentanter genom sina organisationer uppvaktar oss i en sådan angelägen och viktig fråga ser jag absolut inte som något märkvärdigt. Jag kan inte heller förstå Gullan Lindblads resonemang om att vi tar ställning för en part när det handlar om ett förtydligande.
Fru talman! Om detta kan vi tvista länge. Vi har helt olika uppfattningar i den frågan. Jag tycker inte heller att det är märkvärdigt att människor uppvaktar oss och framför sina synpunkter, men jag tycker att det är ganska opassande just när en arbetstvist pågår och då en skiljenämnd skall avgöra om det avtal som gäller skall följas eller ej. Mera anmärkningsvärt ändå var att utskottet tog fackorganisationernas uttalande alldeles ordagrant och gjorde det till sitt eget. Men nog om detta - vi har olika uppfattningar. Jag vill nämna något kort om sjuklönen. En insändarskribent i Göteborg skriver så här: Jag är en s.k. småföretagare som driver en taxirörelse med tre bilar och fem heltidsanställda plus jag själv. I januari var jag tvungen att teckna en försäkring för dessas sjuklöner för 22 000 kr om året. Skulle jag inte haft den, och någon anställd hade blivit sjuk, hade det knäckt mig och min firma direkt. Men han klarar inte detta, säger han: Vinsterna i min bransch är inte stora. Jag får ett överskott på ca 500 000 kr innan avskrivningarna är gjorda. På detta skall jag också ta ut min lön. Han har nu tröttnat på alla dessa pålagor, säger han. Han har sagt upp sina anställda. Två slutar den 1 mars och tre till hösten. Då kör han en enda bil. Detta sker i ett sammanhang när vi alla önskar att det skall komma fler och icke färre arbetstillfällen till stånd, Ronny Olander! Vi kan säga mycket om försöksverksamheten. Jag undrar hur stort engagemanget från socialdemokratins sida egentligen är när det gäller försöksverksamheten - FINSAM, SOCSAM och allt vad det heter. De borgerliga partierna har hela tiden fått vara pådrivande i denna fråga. Det vill jag betona.
Fru talman! Vad gäller eventuella tvistigheter ute i samhället inom arbetsrättens område eller inom något annat område vill jag säga att det vore märkvärdigt om inte landets högsta beslutande församling, riksdagen, skulle kunna göra ett förtydligande. Det är det som det handlar om. Det vore märkvärdigt om vi i riksdagen skulle sitta och vänta på ett skiljenämndsförfarande som kan ta alltifrån kort tid till åratal. Då skulle vi i den lagstiftande församlingen vara förhindrade att agera. Jag ser det som mycket märkvärdigt. Lindblad tar upp, kan jag säga att man i dag får betala 2,5 % på lönesumman. 1992 sänktes arbetsgivaravgiften med 2,3 %. Man säger att man inte har fått kompensation, men vi fick bistå med 1,1 miljarder. Den totala vinsten beräknades till 3 miljarder. Om vi tar 1,1 miljarder återstår 1,9 miljarder, så man är väl kompenserad. Den andra delen i vårt betänkande gäller SOCSAM-projekten. Vi har i utskottet fått beskrivningar både av FINSAM-projekten och SOCSAM projekten. Det framgår mycket klart att projekten tar rätt så lång tid. Det är det som både Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen har påpekat.